Herr talman! Jag tycker ändå att man skall kunna ställa dessa krav. Det gjorde ju Holland när det gällde IGGI. Varför skulle inte också vi kunna framhålla sådana krav? Holland finns inte med i det nybildade CGI. Inom EG kom det också upp en diskussion om att man inte kan se separat på frågan att denna form av stöd -- som det ändå måste uppfattas som -- skall vara kravlöst, när mottagarländerna så flagrant bryter mot mänskliga rättigheter. Jag tycker att detta måste beaktas. Eftersom denna diskussion har förts inom EG, förstår jag inte varför Sverige inte kan ta upp en sådan diskussion i Nordiska investeringsbanken. Brotten mot mänskliga rättigheter är ju så uppenbara.
Herr talman! Precis som Ingela Mårtensson tycker jag att frågan skall ställas. Samtidigt är det viktigt att -- som Sverige har gjort och gör -- motverka en politisering av Världsbankens långivning. Det skulle vara svårt för oss som ett litet land i Världssamfundet att uthärda en sådan politisering. När detta väl är sagt följer som en konsekvens därav att vi sedan inte skall hålla oss med olika policy och kriterier inom de olika givarna av kommersiella krediter. Samma regler måste gälla för alla. Jag vill återigen understryka att detta ingalunda är detsamma som att man inte med alla till buds stående medel vid sidan av de kommersiella krediterna skall påtala nödvändigheten av att mänskliga fri och rättigheter upprätthålls och respekteras.
Herr talman! Jag beklagar att man inte kan ta upp den här frågan i Nordiska investeringsbanken. Genom den gav Sverige förra året ett visst bistånd till Indonesien. I det sammanhanget bör vi ju kunna ställa krav. Jag tycker inte att vi skall ge något bistånd till Indonesien, när läget i fråga om mänskliga rättigheter inte har förbättras -- det har tvärtom snarare försämrats under det senaste året.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder Sverige är beredd att vidta för att stödja demokratiseringsarbetet i Burundi. Burundi befinner sig i en intressant fas i både sin politiska och sin ekonomiska utveckling. De allmänna valen samt presidentvalet nästa år utgör ett steg i rätt riktning. Det finns också anledning att peka på de åtgärder som regeringen under senare år vidtagit för att minska motsättningarna mellan de båda folkgrupperna hutu och tutsi. Dessa motsättningar har som bekant tidigare lett till våldsamma urladdningar. Min förhoppning är givetvis att det ökade intresset för mänskliga rättigheter och demokrati skall bidra till ökad förståelse och biläggande av motsättningar i det burundiska samhället. Vad avser svenskt bistånd arbetar sedan lång tid tillbaka svenska missionärer inom skol och hälsoområdena. Däremot utgår för närvarande inget officiellt bilateralt bistånd till Burundi. Sverige har nyligen erhållit vissa i huvudsak muntliga propåer om valtekniskt stöd samt om bidrag till initiativ för att belysa frågor om nationell försoning. Det är i dag för tidigt att uttala sig om bärkraften i dessa propåer och vilka våra möjligheter vore att i så fall lämna ett svenskt stöd. Min generella inställning är emellertid att vi bör vara lyhörda för de önskemål som kan framkomma från Burundis sida om stöd åt landets demokratioch försoningssträvanden.
Herr talman! Jag får tacka biståndsministern för svaret på frågan. Precis som biståndsministern säger är Burundis historia färgad av död, blod och elände. Landet ligger ju inklämt mellan Zaire och Tanzania och är ungefär lika stort som Småland. Sedan 1966 har 1987 efter en statskupp som förde den nuvarande presidenten Pierre Boyoya till makten. Boyoya, som hör till minoritetsfolket tutsi strävar ändå efter att ge majoritetsfolket hutu en utökad roll i landets politiska liv. Enligt den nya författningen får således politiska partier bildas under förutsättning att de stöder nationell enighet, att de inte identifieras med någon enskild etnisk eller religiös grupp och att de inte tar emot pengar från utlandet. I april fick Burundi en ny regering som skall leda landet fram till planerade allmänna val nästa år. Den nya regeringen innehåller i stort sett samma personer som den förra, men nya partier har bildats. I målet för Sveriges biståndspolitik ingår att stödja olika länders demokratiseringsprocesser och arbetet för mänskliga rättigheter. I Burundi pågår uppenbarligen ett hårt arbete för att åstadkomma demokrati och politisk ordning. Kan det i så fall innebära att Sverige kommer att påta sig en utvidgad roll i biståndshänseende i fråga om det landet, förutom det arbete som missionärerna utför? Jag tycker att det vore intressant att få veta när budgetarbetet -- såvitt jag förstår -- det, nu är i full gång.
Herr talman! Som Margareta Viklund väl känner till har vi klart och entydigt understrukit vår vilja att vara med och hjälpa till i den mån vi har resurser och kan i demokratiseringsprocesser var dessa än äger rum. Precis som Margareta Viklund tycker jag att det som nu håller på att ske i Burundi är intressant. Det inger onekligen förhoppningar om att motsättningarna mellan hutu och tutsifolken nu skall kunna mildras. Jag kan försäkra att i den mån önskemålen litet mer -- om jag får använda uttrycket -- materialiseras har vi möjligheter och vilja. Vi har mötts av en del sådana propåer. I juni sammanträffade statssekreterare Alf Samuelsson med en regeringsdelegation från Burundi. Så det finns och fortgår kontakter. Det finns en del önskemål om t.ex. hjälp med ledarutbildning. En sådan ansökan har överlämnats till BITS. Det finns också vissa önskemål framförda om konferenser som skall avhandla behovet av nationell försoning. Dessa önskemål har framförts, dock icke så väldigt påfallande. Jag kan också nämna att både Alf Samuelsson och jag har fått mycket vänliga inbjudningar till Burundi, men tyvärr har vi inte möjlighet att tacka ja. Burundi håller alltså på att skapa fastare relationer till Sverige och Skandinavien, och dem kommer vi icke alls att avvisa.
Herr talman! Det låter hoppfullt. Burundi är ett land som verkligen behöver hjälp. Eftersom Burundi har stått under ett kolonialt inflytande från flera länder i Europa, är man -- såvitt jag kan förstå -- väldigt angelägen om att få en utökad kontakt med Sverige. Vi har ju tidigare inte haft något kolonialt inflytande i landet. De insatser som Sverige som nation har gjort i Burundi liksom också kyrkornas missions insatser har varit mycket uppskattade. För någon månad sedan träffade Burundis president, Pierre Boyoya, representanter för de godkända politiska partierna för att utvärdera den pågående demokratiseringsprocessen och för att komma överens om en tidsplan för det fortsatta arbetet och för de kommande valen. En kommission med ansvar för de kommande valen kommer också att inrättas inom kort. I den skall det ingå representanter för politiska partier, administration, domstolsväsende och många andra organ. Kommissionen skall ledas av en domare. Utländska observatörer kommer också att finnas med. Vore inte dessa förhållanden en god bas för att ge ett valtekniskt stöd?
Herr talman! Jag kan gärna repetera att vi kan vara med och ge ett valtekniskt stöd. När det hela blir mer formaliserat och när man vet när valet skall äga rum, tror jag att kontakterna mellan Burundi och Sverige kommer att fördjupas. Vi har all anledning att intressera oss för att hjälpa till. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att missionen har gjort utomordentliga insatser i försoningsprocessen när det gäller att främja demokratiseringen. Det finns anledning att betona detta med en viss emfas, så att det noteras till protokollet.
Herr talman! Jag tolkar biståndsministerns inlägg så, att det som vi har att vänta och hoppas på är en invit från Burundi att komma och hjälpa till, en mer formaliserad invit. Har jag tolkat biståndsministern rätt?
Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vad regeringen kommer att göra för egen del, via Jugoslavien/Bosnien för att öka det humanitära stödet till konfliktens offer och för att stoppa övergreppen. En utförlig redovisning av internationella och svenska insatser gavs nyligen vid en offentlig hearing i riksdagens utrikesutskott. De internationella fredsansträngningarna i det forna Jugoslavien, och däribland det humanitära stödet, samordnas av Jugoslavienkonferensen i Owen. Ett flertal internationella organisationer medverkar i arbetet såsom FN, EG, Islamiska konferensen och ESK. Som medlem i ESK:s ledningsgrupp, den s.k. trojkan, deltar Sverige i konferensens styrkommitté. Europarådet har stött Jugoslavienkonferensens arbete i flera deklarationer. Enligt det konstitutionsförslag som utarbetats av Jugoslavienkonferensen för Bosnien-Hercegovina skall Europarådet övervaka och tillsätta domare för den MR-domstol vars uppgift blir att pröva brott mot mänskliga rättigheter som nedlagts i konstitutionen. Europarådets ministerkommitté stödde detta förslag vid sitt senaste möte. En av Jugoslavienkonferensens sex arbetsgrupper vilken leds av FN:s flyktingkommissarie Ogata koordinerar den humanitära hjälpen. Sveriges katastrofbistånd av vilket ca 140 miljoner kronor utbetalats hittills i år har i huvudsak kanaliserats via Det svenska biståndet har bl.a. bekostat bostadsprojekt för att göra det möjligt för flyktingarna att överleva vintern. Jag kan också nämna att 32 man från Försvarets räddningsverk deltar i UNHCR:s landtransporter till Sarajevo. För att möta de stora behoven och lindra det ofattbara lidandet kommer regeringen i tilläggsbudgetpropositionen att föreslå att katastrofbiståndsanslaget till Jugoslavien i år utökas till sammanlagt 300 miljoner kronor. Landtransporterna till de mest krigsdrabbade områdena har ofta fått avbrytas på grund av krigshandlingar. Det är därför min förhoppning att den FN-styrka om 6 000 man från NATO-länder som nyligen utplacerades i Bosnien-Hercegovina skall lyckas i sin huvuduppgift att säkerställa transporter av humanitär hjälp. Den andra delen av Hans Göran Francks fråga är vad som görs för att stoppa övergreppen. Konflikten i forna Jugoslavien är komplicerad och kännetecknas av avskyvärda övergrepp mot civila från främst den serbiska sidan. Detta har upprepade gånger fördömts av det internationella samfundet. Tiden räcker inte till för att göra en genomgång av Jugoslavienkonferensens alla ansträngningar. I korthet syftar konferensen, förutom den humanitära hjälpen, till att få till stånd en vapenvila, förhindra en spridning av konflikten och genom förtroendeskapande åtgärder möjliggöra en dialog mellan folkgrupperna och till slut uppnå en politisk lösning. ESK:s roll i Jugoslavienkonferensen har främst kommit att gälla förtroendeskapande åtgärder och att försöka bidra till att förhindra en spridning av konflikten. Två missioner har etablerats med permanent närvaro dels i Kosovo, Sandjak och Vojvodina, dels i Makedonien. En svensk diplomat deltar för närvarande i Vojvodina. Att förhindra övergrepp i en krigssituation är dock mycket svårt, i synnerhet som den ena sidan skoningslöst driver sina krigsmål vidare. En tillräcklig truppinsats för att helt stoppa den serbiska aggressionen skulle enligt många bedömare behöva vara mer omfattande än den som sattes in mot Irak i Gulfkriget. Låt mig avslutningsvis nämna något om tankar som för närvarande finns för att skona civilbefolkningen mot övergrepp. Den s.k. Corell-missionen som på ESK:s initiativ undersökte förekomsten av brott mot humanitär lag i det serbkontrollerade östra Kroatien har i preventivt syfte rekommenderat att en internationell brottsdomstol ad hoc upprättas för Jugoslavien. Denna skulle kunna utkräva ett personligt ansvar av dem som begått grova brott. Corell-missionens förslag har av ESK sänts vidare till FN:s expertkommission som tillsatts för att motta och analysera information om brott mot humanitär rätt i forna Jugoslavien. Sverige avvaktar tills vidare expertkommissionens arbete. Om inte FN handlar inom en relativt snar framtid, kan Sverige komma att i ESK ta upp hela denna frågeställning till granskning på nytt. Hercegovina i mitten av november diskuterades frågan om att tillskapa säkra områden i Bosnien Hercegovina för flyktingarna. Säkerhetsrådet beslöt undersöka hur sådana områden kan främjas. Sådana säkra områden skulle kunna undanröja den värsta nöden och ge flyktingarna tillfälligt skydd. De får dock inte leda till att flyktingproblemet permanentas. En av Jugoslavienkonferensens bärande principer är att alla politiska lösningar i Jugoslavienkonflikten, som innebär att flyktingarna inte kan återvända till sina hemorter, kommer att förkastas. Om än långt ifrån tillräcklig bör utplacering av den tidigare nämnda styrkan om 6 000 man något underlätta för flyktingarna att nå en tillflyktsort undan krigets fasor.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det utförliga sammanfattande svaret på min fråga om regeringens inställning och åtgärder i denna fråga. Det finns många positiva saker som utrikesministern redovisar. Bakgrunden till att jag ställde frågan var den handläggning som förekommit den allra senaste tiden inom Europarådet, där jag är delegat. Där görs nu särskilda ansträngningar för att förmå regeringar runt om i Europa, bland dem som är medlemmar i Europarådet, att göra ytterligare insatser. Det är mycket vällovligt att dessa aktioner och initiativ tas upp i så många länder som möjligt inom Europarådets ram. I den rekommendation som kommer från Europarådets parlamentariska församling nämns en fråga som jag var med om att väcka vid den senaste sessionen, en fråga som nu markerats alldeles särskilt. Jag utgår från att utrikesministern känner till de uttalanden det är fråga om. Det handlar om en begäran att regeringarna skall använda the Social Development Fund för att assistera personer som är hemlösa. Jag tycker att det är ett viktigt förslag. Om man kommer med ett konkret projekt finns det nämligen medel att få ur denna fond. Jag skulle därför vilja fråga utrikesministern: Har denna fråga behandlats och i så fall på vilket sätt?
Herr talman! Denna fråga anhängiggjordes också vid ministerkommitténs möte i Strasbourg den 5 november. Sveriges inställning är klart positiv. I mitt anförande där framhöll jag att Sverige stödde detta förslag och att vi via våra ledamöter i denna fonds styrelse skulle stödja förslaget. Jag tycker att det är ett utmärkt förslag, att fondens medel kan användas till detta. Jag vill gärna säga att jag uppfattade det som en allmän uppslutning från ministerkommitténs ledamöter, att man i detta hänseende i allra högsta grad skulle backa upp den parlamentariska församlingens initiativ.
Herr talman! Jag är tacksam för att förslaget har fått en positiv behandling och att utrikesministern har stött det. Men det räcker inte med att man stöder det. Det är fråga om att verkligen få i gång ett projekt från svensk sida eller tillsammans med andra länder. När jag väckte frågan i flyktingkommittén vid Europarådet var det en rad länder som visade intresse t.o.m. för att samarbeta med Sverige. Jag undrar om utrikesministern kan säga någonting om hur hon tänker sig att detta skall förverkligas praktiskt.
Herr talman! Det återstår att ta tag i hur det skall förverkligas praktiskt. Som jag förstår det lånar tydligen medlemsstaterna pengar ur den sociala fonden för att sedan sätta i gång projekt. Jag skall gärna ta med mig detta tillbaka till dem som handlägger dessa frågor. Det är alltid en fördel att se att saker och ting utförs i praktiken. Jag vill gärna göra det. Jag måste nämna för Hans Göran Franck att det tyvärr är vissa speciella problem med den sociala fonden. Jag vet inte om han är medveten om det.
Herr talman! Det kan finnas problem. Men de problemen är inte av den arten att detta förslag inte skall gå att förverkliga. Det projekt jag tänker på särskilt gäller hemlösa och även flyktingar.
Brobolaget Swedab har i en kampanj riktat sig till skånska 11-åringar. Vad som gör denna kampanj i hög grad tvivelaktig är att den passerar gränsen mellan information och indoktrinering. Det finns anledning att ifrågasätta omdömet hos ledningen i ett statsägt bolag som i en situation där remisstiden ännu inte gått ut och miljöprövningen just har börjat inte kan skilja mellan propaganda för barn och information om argumenten för och emot en bro.
Jag tänker mig närmast att Sverige för egen del eller tillsammans med andra länder skulle kunna göra alldeles speciella insatser för att t.ex. skapa tak över huvudet åt människor. Jag tycker att det är mycket angeläget. Jag hade hoppats att detta behandlats mera inom utrikesdepartementet.
I stället föregriper brobolaget den demokratiska prövningen och spikar ett datum för invigningen. Detta är inte information utan propaganda med statliga pengar. Att den därtill är riktad till minderåriga gör att den står på gränsen för vad som är rimligt.
Jag framförde detta till Europarådet har varit ense. Jag hade hoppats att detta skulle ha kommit litet längre på väg. Nu väntar jag på att utrikesministern kommer med praktiska åtgärder på denna punkt.
Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att bolagets information skall uppfylla de rimliga krav på saklighet och allsidighet som måste kunna ställas på information från ett bolag som är statligt och skattefinansieras?
Herr talman! Jag skall ta med mig frågan tillbaka. Jag får se hur situationen är.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att Svedabs information skall uppfylla de rimliga krav på saklighet och allsidighet som måste kunna ställas på information från ett bolag som är statligt och skattefinansieras. Svedab är därmed ett statligt bolag. Det är däremot inte skattefinansierat. Öresundsförbindelsen samt de svenska anslutningarna skall finansieras i sin helhet med avgifter från trafikanterna. Några anslag över statsbudgeten är inte aktuella. Beträffande Svedabs verksamhet har bolaget två huvuduppgifter. Svedab skall dels vara svenskt ägarbolag i det konsortium som svarar för all verksamhet som avser kust-till-kust-förbindelsen, dels svara för all verksamhet som avser de svenska anslutningarna till förbindelsen. Regeringens uppgift är inte att detaljstyra denna verksamhet. Prövningen av förbindelsen skall genomföras för att bl.a. säkerställa att förbindelsen inte står i strid med kravet på en god miljö. Ansökan om tillstånd har inlämnats till regeringen, Vattendomstolen och Koncessionsnämnden för miljöskydd. Jag är övertygad om att samtliga dessa instanser kommer att genomföra sin prövning på ett självständigt och fullgott sätt.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tycker faktiskt inte att jag har fått svar på frågan om lämpligheten i Svedabs information till elvaåringar. Miljökonsekvenserna av ett eventuellt brobygge är ännu inte behandlade. Därför är heller inte något definitivt beslut om att Öresundsbron skall byggas fattat. Det antyds också i svaret. Intresset för och engagemanget i miljöfrågor ökar hela tiden. Medvetandet om att detta är en fråga som framtiden hänger på växer hos alla, i synnerhet hos den unga generationen. I skolan arbetar man mycket för att bygga upp ett miljömedvetande teoretiskt och praktiskt. Med sin kampanj tar inte Svedab medvetenheten om miljön hos unga människor på allvar. Svedab desavouerar också enligt min uppfattning den mödosamma granskning som riksdag och regering underkastar frågan. Därmed gör Svedab miljömedvetandet hos unga människor en otjänst. De barn Svedab riktar sig till kan uppleva kampanjen som vuxenvärldens litet nonchalanta hantering av frågor som är djupt engagerande. Man kan inte ifrågasätta Svedabs nit och iver att göra allt för att vara till lags. Bortsett från att ivern i sin ensidighet kan te sig naiv finns ett allvarligt etiskt krav på saklighet i information som är riktad till barn. Jag vill därför fråga kommunikationsministern om det inte måste finnas en etisk ram av saklighet och objektivitet som begränsar friheten att hantera informationsuppgiften och om inte detta krav skärps när man riktar sig till barn. Borde inte kravet accentueras när informationen kommer från ett statligt bolag?
Herr talman! Jag håller med Ulla Tillander om att såväl statliga som privata bolag i all information -- särskilt när den är riktad till barn -- måste hålla sig inom en strikt etisk ram för sakligheten. Det finns ju myndigheter som prövar denna typ av frågor. Jag tillhör inte dem som har till uppgift att pröva huruvida olika former av information från våra statliga verk, bolag och företag ligger inom denna etiska ram. Däremot vill jag gärna säga att det viktiga just nu är -- och där tror jag att Ulla Tillander och jag är helt överens -- att vi ser till att den miljöprövning som nu pågår blir så noggrann och så heltäckande som över huvud taget är möjligt. Jag har mycket goda förhoppningar om att de tre instanserna plus den internationella expertpanelen skall se till att så blir fallet. Jag tror att syftet med informationen har varit att informera om att förbindelsen utgör en infrastruktursatsning, som är långsiktig och skall vara i väldigt många år och där de kommande brukarna är dagens ungdom. Jag tror att Swedab med dessa brev från klubben har velat få unga människor att fundera på vad förbindelsen mellan våra två nordiska länder kan leda till när det gäller att bygga upp kontakter och skapa ett ökat utbyte i framtiden med ungdomar på andra sidan sundet.
Herr talman! Jag håller självklart med kommunikationsministern om att miljöprövningen måste vara helt avgörande. Men invändningen mot hela den kampanj som vi nu diskuterar är att man helt enkelt föregriper beslut som ännu inte är fattade. Det kan upplevas såsom en missaktning av riksdagens och regeringens rätt att först pröva premisserna och sedan besluta. Respekten för den demokratiska beslutsgången ökar inte hos elvaåringar, om de märker att ett reklambolag utan att blinka helt enkelt sätter sig över de demokratiska spelreglerna i en sådan här viktig fråga. Exemplets makt är stor. Kommunikationsministern måste hålla med om att skolans ansträngningar att fostra till respekt för de demokratiska spelreglerna inte underlättas genom ett sådant här agerande.
Herr talman! Jag upprepar gärna att det är mycket viktigt att informationen håller sig inom strikta gränser för sakligheten och att det också finns en etik i detta sammanhang. Jag tycker även att man måste väga in att det finns ett beslut som bygger på mycket stora majoriteter i såväl Sverige som Danmark om att det skall till en fast förbindelse av detta slag samt att resp. länders regeringar och riksdagar har anslagit dessa pengar för att arbetet skall komma i gång med en första fas i miljöprövningen. Jag måste ändå konstatera att det hittills verkar som om kravet på saklighet är uppfyllt. Det är inte min sak att pröva detaljerna i informationen.
Herr talman! Miljöprövningen kan ändå inte vara en detalj utan måste vara helt avgörande för om en bro kan komma till stånd. Först när ett slutgiltigt beslut är fattat, kan rimliga kampanjer komma i fråga. Sydsvenska Dagbladet har tagit upp denna kampanj i en artikel med rubriken ''Barn lockas bli brovänner''. Man har även frågat eleverna i en skola i Staffanstorp utanför Malmö vad de anser. Också barnen har reagerat mot kampanjen. En elev säger: Jag trodde att det var bestämt att bron skulle byggas när jag läste vad de skrev. Det skulle också vara roligt att få åka helikopter. Det där med mindre avgaser lät bra, men jag vet inte om det är sant. En annan elev säger: Där står bara bra saker. Där står inget dumt, men de vill nog inte skriva det dumma. En tredje elev frågar: Hur kan de lova ut priser, när det inte är bestämt att bron skall byggas? Enligt min uppfattning är barnen egentligen klokare än de här kampanjmakarna.
Herr talman! Jag tror att barnen är mycket vaksamma, vilket även framgår av de citat som Ulla I sin fråga undrade Ulla Tillander varför datum för invigningen är fastställt. Det är fastställt sedan ett halvår tillbaka för att klargöra förutsättningarna för hela projektet. Det har naturligtvis ingenting att göra med just denna broklubb.
Jag medger ytterligare ett inlägg från vardera talare.
Jag föreslår ytterligare ett inlägg från vardera talare.
Jag medger ytterligare ett inlägg från vardera talaren.
Herr talman! Miljöprövningen, som har ansetts värd att särskilt omnämnas i regeringsförklaringarna, framstår såsom ett spel för galleriet. Jag hoppas att så inte är fallet. Även om Svedab kanske har vunnit en liten seger bland elva-åringarna, har vi alla samtidigt på detta sätt förlorat något, om respekten för spelreglerna i samhället negligeras. Enligt min uppfattning borde Svedab dra tillbaka sin kampanj. Det är just nu inte läge för en sådan.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag delar Ulla Tillanders uppfattning att det är viktigt att den mycket omfattande miljöprövning av hela detta projekt som för närvarande pågår blir så noggrann och heltäckande som över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att Postverkets planer på terminaler och åtföljande transportlösningar stämmer överens med de beslut som riksdagen har fattat om miljövänliga och samhällsekonomiska transporter. Riksdagen har givit Postverkets styrelse i uppdrag att lösa postservicen i Sverige. Riksdagen har angivit mål för ekonomisk lönsamhet, servicenivå och kvalitet. Hur dessa mål skall uppfyllas har överlämnats till Postverkets styrelse och ledning att avgöra. I årets treårsplan har Postverket redovisat att man nått de mål som riksdagen har ställt, vilket är tillfredsställande. Postverkets styrelse och ledning ser för närvarande över antalet brevsorteringsterminaler i landet. En översyn av dessa är angelägen på grund av de förändringar som sker genom användandet av ny teknik och sjunkande brevvolymer. Den allt snabbare förändringstakten ställer höga krav på Postverkets organisation att anpassa sig i tid för att mildra konsekvenserna och kunna upprätthålla en god postservice till alla till rimliga priser. Mitt förtroende för Postverkets styrelse är stort, och som jag har sagt i ett tidigare svar till Sten-Ove Sundström förutsätter jag att Postverkets styrelse gör de affärsmässiga bedömningar vad avser Postverkets distributionssystem som är mest lämpliga för verksamheten när beslut i frågan tas.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
Jag har pekat på de planer som föreligger och som minst sagt medför underliga distributionsvägar. Jag kan ta några konkreta exempel som berör vårt nordligaste län. Om jag såsom kirunabo postar ett brev till min granne, får detta brev göra en utflykt på nära 70 plus 70 mil, dvs. 140 mil, innan det når min granne. Det skall först flygas från Kiruna till Umeå, nära 70 mil. Hälften av den post som flygs till Umeå skall sedan flygas tillbaka under samma dygn. Från Norrbotten till Västerbotten, dvs. från Kiruna och Luleå till Umeå, går det ungefär fem flygplan varje dygn tur och retur med post. 50 % av posten skall flygas tillbaka. Man kan verkligen fråga om det är miljövänligt och samhällsekonomiskt riktigt att utföra dessa transporter på detta sätt med tanke på de beslut som riksdagen har fattat om att vi skall värna om miljön. Dessutom skall en stor del av den post som i dag fraktas med järnväg föras över till landsvägstransporter. De här planerna är visserligen inte realiserade till hundra procent, men jag tror att det är angeläget att det ges en signal från central nivå om att dessa planer på transporter strider mot riksdagsbeslut, eller åtminstone inte är väl anpassade till besluten. Man går här motsatt väg och förlänger de redan långa transportvägarna. Det leder till att flygplan åker tur och retur med samma post. Om man hade ett vettigt terminalsystem skulle man inte behöva ha en sådan transportplan. Därmed skulle man kunna göra samhällsekonomiska vinster och bättre kunna hantera vår gemensamma miljö. Det är det sistnämnda som min fråga egentligen berörde, men den har inte statsrådet svarat på.
Herr talman! Sten-Ove Sundström säger att han har pekat på planer som föreligger. På den punkten har han delvis fel. Sten-Ove Sundström beskriver i sin fråga ett flygkoncept som faktiskt inte alls överensstämmer med den regionala utredningens förslag. Dessutom kan tilläggas att posten till och från Kiruna flygs också i dag, liksom posten från Det finns inte heller något beslut om övergång från järnvägstransporterna till biltransporter. Vid ett genomförande kommer transporter att upphandlas från den entreprenör som kan svara upp mot Det är de principer som Sten-Ove Sundström och jag diskuterade vid en frågedebatt för ungefär ett år sedan. De principerna gäller fortfarande. Besluten har ännu inte fattats i denna fråga. Men det är Postverkets styrelse som skall fatta besluten.
Herr talman! Det är riktigt att de definitiva besluten inte har fattats. Det är därför jag väcker frågan igen. Jag beskriver de preliminära planer som ännu inte finns i realiteten. Om man skall kunna påverka ett myndighetsbeslut på något sätt bör man göra det innan de definitiva besluten har fattats. Det finns en stor oro för att man i sin strävan att koncentrera organisationen och verksamheten, kan göra distributionssystem som inte är förenliga med vår omtanke om miljön och samhällsekonomin. När man flyger post kors och tvärs över vårt land gäller det inte bara hastigheten. Ibland kan det gå lika snabbt att transportera posten på järnväg. Man kan konstruera terminalsystemet på ett sådant sätt att man uppfyller den miljövänlighet som vi eftersträvar i vårt transportväsen. Jag tycker att statsrådet bör hänga med litet grand i vad som händer och sker. Det finns andra alternativa planer. Man behöver göra en ordentlig miljöanalys innan man sätter den nya organisationen i sjön. Det tror jag är värdefullt för samhällsekonomin och miljön.
Herr talman! Jag vet inte hur Sten-Ove Sundström tansporterar sig själv fram och tillbaka mellan Kiruna och Stockholm. Han måste själv göra en bedömning utifrån miljöaspekter, tidsåtgång, effektivitet osv. Samma rätt att fatta beslut har riksdagen gett Postverket. Man har gett dessa ramar. Jag tror att det vore mycket olyckligt om riksdagen och regeringen skulle detaljstyra. Vi kan naturligtvis införa ytterligare restriktioner i beslut, där vi säger att vissa element skall väga tyngre än andra. Det som är överordnat för Postverket tror jag ändock är att vi skall ha en effektiv och bra postbefordran i vårt land -- inte minst i de norra och glest befolkade delarna av Sverige.
Herr talman! I dag fungerar övernattsbefordran av post till norra Sverige mycket bra. Det finns en oro för att den skall försämras. Men det finns framför allt en oro för att man inte skall nå de mål vi har satt upp för miljövänliga transporter och samhällsekonomisk verksamhet, när man koncentrerar organisationen så som man nu gör. De föreliggande planerna, även om de är preliminära, innebär att man enbart skall ha en terminalort i den norra delen -- en fjärdedel -- av Sverige. Transporterna blir då mera koncentrerade, och man blir beroende av lufttransporter på ett helt annat sätt. Postverket har en bra service i dag. Men vi är oroliga för att den skall försämras. Därför finns det anledning att peka på de faktorer som kan bli besvärliga i en framtid när det gäller vårt värn om miljön och våra transporter. Jag tycker därför att statsrådet bör ta sig en titt på de förslag som finns -- inte minst från facken i Norrbotten -- där man har jobbat fram alternativ som kan klara vår gemensamma miljö och samhällsekonomin på ett betydligt bättre sätt än med de preliminära planer som föreligger i dag.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat statsrådet Stockholms skärgård får bästa möjliga utformning ur miljösynpunkt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Jag vill inledningsvis nämna att ett av regeringens trafikpolitiska mål är att skapa mindre resurskrävande och miljöbelastande transportsystem. Detta gäller även för färjetrafiken till och från Stockholm, som även är en fråga av stor regional betydelse. Pär Granstedt refererar i sin fråga till den utredning om färjetrafiken till och från Stockholmsregionen som överlämnats till Kommunikationsdepartementet. I utredningen har de sjö och landbaserade person och godstransporterna till och från Stockholmsregionen kartlagts. Utredningen har även lämnat förslag till åtgärder för att bl.a. minska färjornas miljöpåverkan i skärgården. Jag anser att utredningen är ett värdefullt underlag för den fortsatta diskussionen i och mellan kommuner, regionala organ och statliga myndigheter om hur man skall uppnå effektiva och miljövänliga transporter i Stockholmsregionen. Jag vill dock avvakta med utförligare kommentarer om utredningen till budgetpropositionen.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag ställde den framför allt som en plan och miljöfråga, och det var därför som jag väntade mig att planministern skulle svara. Men jag sätter stort värde på att jag nu får ett svar av kommunikationsministern. Jag kanske inte sätter fullt så stort värde på innehållet, eftersom svaret inte innehöll särskilt mycket. Jag skall med stor spänning läsa budgetpropositionen där jag tydligen skall få ett utförligare svar. Det här är en miljöfråga av mycket stor räckvidd för Stockholms skärgård. Stockholms skärgård är i sin tur en miljö som får beskrivas som världsunik. Vi sysslar således med ett mycket känsligt område. Vi vet alla att den utredning som jag och statsrådet refererade till åter tar upp tanken på att spränga en ny farled genom Rödkobbsfjärden, vilket är ett stort ingrepp. Det vore bra om jag kunde få bekräftat från statsrådet att regeringen kommer att se till att den frågan blir föremål för en utförlig miljöprövning innan man går vidare med tanken på en ny farled. Man bör också förutsättningslöst pröva om det går att minska färjetrafikens belastning på Stockholms skärgård. Det kan t.ex. ske genom hastighetsbegränsningar och genom att man ser till att delar av färjetrafiken samlas i andra hamnar än Stockholm.
Herr talman! Pär Granstedt och jag har det gemensamma intresset att verkligen slå vakt om den unika naturresurs som Stockholms skärgård utgör. Det är regeringens samlade intentioner att se till att så sker. Sjöfartsverket ansvarar för inrättandet av allmänna farleder. Det sker i enlighet med vattenlagen och naturresurslagen. Det är de instrument som används. Jag utgår ifrån att prövning av nya farleder generellt sett sker enligt gällande lagstiftning. Det finns kanske ingen direkt automatik i vilka leder som skall prövas enligt olika kapitel i de olika lagarna. Detta kan jag inte svara på. Det är en fråga som får beredas av Miljödepartementet. Det är dock helt klart att det skall ske en noggrann miljöprövning av nya farleder. Herr talman! Jag vänder mig litet grand emot den allt oftare framförda uppfattningen att man skall spränga sig fram med stora ingrepp. Jag läste en ledarartikel för en tid sedan som talade om att man skulle spränga bort kobbar och skär. Man får en känsla av att skärgården kommer att ommöbleras till oigenkännlighet. Om jag har förstått utredningen rätt handlar det om att spränga bort ett smärre grund på ett stort antal meters djup. Man skall spränga med ett material -- inte dynamit -- som är långsamverkande och expanderande. Materian forslas bort till någon djupgrav. Jag tror att ingreppen i naturen inte kommer att märkas så mycket som man har haft anledning att tro när man har lyssnat till den offentliga debatten. Icke desto mindre är det självklart oerhört viktigt att man noggrant utreder de långsiktiga miljökonsekvenserna av nya farleder i denna mycket känsliga del av vår natur.
Herr talman! Jag har för min del inte talat om att spränga kobbar och skär. Jag är medveten om att det är fråga om undervattenssprängningar. Det hindrar dock inte att det är fråga om ett ganska allvarligt ingrepp i en fjärd som hittills har varit tämligen orörd när det gäller tyngre trafik. Jag förstår att kommunikationsministern inte har den totala överblicken över hur miljöprövning kan ske. Det var nog därför jag ställde frågan till statsrådet Thurdin som har det ansvarsområdet. Jag noterar i alla fall den starka vilja som finns hos regeringen att se till att det görs en så noggrann miljöprövning som möjligt. Jag hoppas att man i den fortsatta beredningen kommer att ta ett helhetsgrepp på frågan om den trafik som går genom skärgården i syfte att verkligen åstadkomma ett trafiksystem som leder till minsta möjliga belastning. Man måste också se på en framtid, där trafiken över Östersjön kanske kommer att växa ytterligare på nya destinationer.

Herr talman! Thommy Ohlsson har frågat mig om jag kommer att verka för att vinstkraven på SJ minskar under den pågående lågkonjunkturen. SJ:s styrelse och ledning skulle ges i uppdrag att rekonstruera SJ och förbättra resultatet med minst 1 miljard kronor. Därutöver uttalades målet att SJ:s verksamhet skulle vara självfinansierande vid rekonstruktionsperiodens utgång. SJ redovisade vid denna tidpunkt betydande underskott. Därefter skall nya och marknadsmässiga krav ställas på SJ enligt riksdagens beslut. SJ:s styrelse och ledning gör stora ansträngningar för att förbättra järnvägstrafikens konkurrenskraft jämfört med andra trafikslag. De enda vinstkrav SJ har på sig i dag är att utvecklas av egen kraft. Att sänka dessa krav vore på sikt att försämra SJ:s konkurrenskraft. Jag avser att återkomma till riksdagen med en utvärdering av SJ:s rekonstruktionsperiod och även formulera nya mål för SJ:s verksamhet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för kommunikationsministerns svar. Jag kan däremot inte påstå att jag är speciellt nöjd med det svar jag har fått. Vi kan i dag konstatera att SJ befinner sig i kris. Det beror till stor del på politiska beslut som har fattats i samband med och efter 1988 års trafikpolitiska beslut. Vi har fått moms på kollektivtrafiken, vilket har höjt biljettpriserna med ca 20 %. Man har höjt SJ:s soliditetsgrad till 40 %, vilket är extremt högt. Man har tagit bort det statliga godsstödet på 450 000 miljoner, vilket har försämrat SJ Gods resultat. Man har avreglerat busstrafiken, vilket betyder att det i princip är fritt fram för interregional busstrafik. Man planerar en avreglering av trafiken på stomnätet. Dessutom har man kravet att SJ skall gå med vinst. Det sistnämnda har fått mycket svåra konsekvenser. Jag vet det, eftersom jag jobbar i företaget. Man gör i dag kortsiktiga och desperata besparingar. Man riskerar att förstöra ett väl sammanhållet transportsystem. Man kan fråga sig vad som händer den dag då konjunkturen förhoppningsvis vänder. Kommer vi då att ha ett fungerande järnvägstransportsystem i Sverige? Jag tycker att det är viktigt att vi prioriterar vad vi skall göra med ett sådant företag som SJ. Skall det vara en vinstmaskin eler skall det vara ett företag som genomför bra och miljövänliga transporter och som tar ett ansvar för den regionala balansen? Vi måste ha en helhetssyn på trafikpolitiken där man tar mycket stor hänsyn till miljön.
Herr talman! Jag vänder mig litet emot att Thommy Ohlsson beskriver SJ såsom varande ett företag i kris. Det är tvärtom så att svenska SJ förmodligen är världens mest effektiva järnvägsföretag, som också går med överskott i dag. Lägg märke till att alla de åtgärder som Tommy Ohlsson räknade upp är sådana som Sveriges riksdag har fattat beslut om. Jag vågar ändå påstå att de krav som har ställts på SJ har gjort att företaget har utvecklats mot ett mer kundorienterat, effektivt och i framtiden mer konkurrenskraftigt företag. Det man har att konkurrera med är privatbilen, flyget och bussarna. Det är bara genom att bli mer konkurrenskraftigt som SJ har chansen att dra till sig fler passagerare från de andra trafikslagen. Jag tror att Thommy Ohlsson och jag kan förena oss i önskan att försöka göra allt för att SJ skall ta så mycket passagerare som möjligt från andra mindre miljövänliga trafikslag. Men när han talar om att staten ser på SJ som en vinstmaskin måste jag verkligen protestera. Det finns i dag över huvud taget inget avkastningskrav på SJ. Det enda kravet är att det skall kunna utvecklas av egen kraft. Konkurrensen har hittills kommit från andra trafikslag. Det är positivt när vi runt 1995 också får konkurrens på spåren. Titta på vad som har hänt vid avregleringen av flyget! Det har inneburit att priserna har gått ner och utbudet av avgångar har ökat. Vi är övertygade om att samma utveckling också är på gång inom SJ. Jag ser mycket positivt på SJ:s möjligheter att i framtiden i ännu större utsträckning bli ett verkligt folkjärnvägsföretag.
Herr talman! Att Sveriges riksdag har fattat dessa beslut gör dem tyvärr inte bättre. Jag vill ta ett exempel från verkligheten på vad krisen innebär för SJ Gods. Man har fattat beslut om ett s.k. elvapunktsprogram, dvs. att rangering skall ske på elva ställen i Sverige. I Värmland, som jag kommer ifrån, kommer det inte att ske någon rangering. Det kommer att innebära en hel del. Vi har kunder i Säffle som vill skicka vagnar till Norge. Vagnarna har tidigare gått till Kil, där de har satts in i ett godståg. fr.o.m. nu kör man i stället vagnar ner till Sävenäs rangerbangård, vidare från Sävenäs till Hallsberg, och sedan från Hallsberg mot Norge. När de passerar Kil har de i stället för att ha åkt 6 mil åkt 60 mil. Jag kan ge kommunikationsministern flera sådana exempel. Man kan då fråga sig om detta är vettigt. Det är verkligen kundovänligt och ger en sämre kvalitet på produkten. Jag tror att vi på detta sätt riskerar att förlora kunder.
Herr talman! SJ:s ledning har fått rätten att själv styra verksamheten. Riksdagen och regeringen lägger sig inte i detta. SJ har fått utomordentliga befogenheter på detta område. Det man har att göra är att konkurrera med lastbilstrafiken, framför allt på godssidan. Det är för att bli konkurrenskraftig gentemot landsvägstrafiken som man vidtar olika åtgärder. Självfallet är det SJ självt som måste göra bedömningar av hur man bäst blir konkurrenskraftig. Det är naturligtvis prisnivån som är den kritiska punkten -- det gäller pris, snabbhet och punktlighet i leveranserna. Jag har fullt förtroende för att SJ-ledningen vidtar de åtgärder som är långsiktigt ändamålsenliga för att vi skall kunna stärka järnvägens ställning i det svenska transportsystemet.
Herr talman! Jag själv och många andra SJ anställda ifrågasätter de beslut som fattas av SJ:s ledning. Vi tror att de går åt fel håll. Men man måste också kritisera de politiker som ger förutsättningarna. Jag och Mats Odell har inte riktigt samma syn på detta. Jag anser att järnvägstrafiken i dag är utsatt för ett marknadsexperiment som jag är rädd för kommer att knäcka SJ. Det kommer att få förödande konsekvenser för samhällsekonomin, för regionalpolitiken och inte minst för miljön. Det finns även ganska många järnvägsanställda som i dag är varslade, och fler lär det bli. Jag tycker att Sverige har en dålig trafikpolitik, och jag beklagar att inte regeringen och kommunikationsministern är beredda att ändra på den.
Herr talman! Jag tror i och för sig att Thommy Ohlsson har rätt i att vi kanske har litet olika syn på marknadsekonomi. Men jag tror ändå att Thommy Ohlsson kan se fram mot att rekonstruktionsperioden nu löper ut den 1 juni. Då skall verksamheten utvärderas, och vi får studera vilka effekter dessa olika åtgärder har fått. Därefter skall regeringen komma tillbaka till riksdagen och föreslå nya mål för SJ:s verksamhet.

Staten upphandlar sedan viss regionpolitiskt angelägen interregional persontrafik som SJ beslutat lägga ner på företagsekonomiska grunder. Jag är mot denna bakgrund för närvarande inte beredd att vidta några åtgärder med anledning av
Herr talman! Bakgrunden till frågan är de uppgifter som förekom i pressen för någon månad sedan om att SJ var beredd att lägga ner persontrafiken på den här sträckan. Den som gick ut med dessa uppgifter var den som är projektansvarig för denna linje -- jag tror att han heter Antonsson. Detta var en fullständig överraskning för många parter, inte minst för de kommuner som skulle bli drabbade. Det blev naturligtvis en stor uppståndelse, särskilt i Jag vet att den här diskussionen har förts, och man kan fortfarande tänka sig att lägga ner trafiken. Kanske inte vid tidtabellsskiftet 1993, men vid tidtabellsskiftet 1994 finns risken att så sker. Om olyckan skulle vara framme, är kommunikationsministern då beredd att av regionalpolitiska skäl köpa upp trafik på denna sträcka?
Herr talman! Jag har en allmän restriktivitet mot att svara på hypotetiska frågor. Men jag vill i detta fall erinra om det som gäller. Om SJ beslutar att lägga ner persontrafik på olika sträckor, finns möjligheten staten att ta med detta i den upphandling som sker genom en förhandlingsman. Det är generaldirektören på Sjöfartsverket Kaj Janérus. Han gör då en bedömning. Jag vill bara peka på att denna möjlighet finns om det skulle bli på detta vis. Jag tror att den här typen av signaler om att det finns en viss risk för att en sträcka läggs ner har den positiva effekten att det medvetandegör människor i området: det är viktigt att man kämpar för sin järnväg, och framför allt att man använder järnvägen. Sedan finns det också möjligheter att vidta en mängd andra åtgärder. Det finns exempel från 100 %. Därmed har man förvandlat en järnväg från en förlustjärnväg till en järnväg som också företagsekonomiskt går ihop.
Herr talman! Om man satsar på denna järnväg tror jag att man dels skulle kunna sänka de fasta kostnaderna, dels kunna få ett ökat resandetal. Jag tror också att detta kan få det positiva med sig att folk i bygden vaknar upp, kämpar för sin järnväg och tar tillvara sina intressen.

Herr talman! Nils T Svensson har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder så att den turist och resedatabas som Sveriges turistråd byggt upp kan fortsätta sin verksamhet. Ett flertal initiativ för att etablera en permanent drift av turism och resedatabasen, TDB, har tagits. Ett betydande intresse finns hos ett flertal intressenter. Förhandlingar förs med sikt på att åstadkomma en forsatt drift av TDB. I dessa förhandlingar deltar även Styrelsen för Åtgärder har vidtagits så att driften av TDB är säkrad åtminstone t.o.m. intervjumånaden december 1992.
Herr talman! Denna turism och resedatabas har funnits i fyra år, och man har arbetat inom ramen för Sveriges turistråd. Den har visat sig vara mycket värdefull. Det är omvittnat av många intressenter. Det är också den enda löpande resevaneundersökning som finns. Dessa kunskaper behövs. Det har vi fått veta från många inom turistnäringen, transportnäringen, den offentliga sektorn, forskningen och andra som är intresserade. När Sveriges turistråd avvecklades tog jag upp denna fråga med kulturutskottets dåvarande ordförande Jan-Erik Wikström. Jag ställde frågan om utskottet menade att man skulle säkra driften av denna turism och resedatabas. Hans svar var helt klart. Det var kulturutskottets mening att så skulle ske. Nu får jag här svaret att näringsministern har tagit flera initiativ för att etablera en permanent drift, och det är bra. Det sägs vidare att det finns ett flertal intressenter, och det är också bra. Man skall förhandla, och även Styrelsen för Sverigebilden är med. Det tycker jag är viktigt. Även om transportsektorn är berörd av detta, och naturligtvis är en stor intressent, menar jag att det huvudsakliga intresset måste finnas inom turistnäringen. I det sammanhanget har Styrelsen för Sverigebilden en självklar uppgift. Verksamheten är nu säkrad december månad ut. Det betyder att förhandlingarna måste vara slutförda före årsskiftet för att driften skall säkras. Får vi ett avbrott kommer hela upplägget av denna statistikinsamling, som inte minst alla inom näringen har omvittnat är så värdefull, att störas. Hur skall man kunna teckna nya abonnemang om man inte kan utlova någon långsiktighet i verksamheten? Min fråga är: Tror näringsministern att det finns någon chans att dessa förhandlingar blir klara till årsskiftet, så att vi kan säkra driften?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att svenska varvssubventioner avvecklas i samma takt som gäller inom Norden och EG. Jag vill erinra om att nuvarande ordning, med ett kontantstöd som successivt avtrappats, och som upphör automatiskt den 31 decemer i år, beslutades av riksdagen redan år 1989. Vid riksdagens behandling av frågan betonade näringsutskottet att NU 1988/89:22. Därefter har regeringen vid ett flertal tillfällen uttalat sig mot selektiva industristöd. Här har en klar kursändring ägt rum inom näringspolitiken, och frågan om varvsstöd måste ses i detta sammanhang. Inom EG reglerar frågan om statsstöd till varven av ett rådsdirektiv, som dock endast gäller t.o.m. den 31 december 1993. Enligt vad jag erfarit kan ett eventuellt beslut av EG om förlängt varvsstöd fattas tidigast i december 1993. Man kan självfallet i olika avseenden spekulera i huruvida statsstöd kommer att godkännas inom EG också efter 1993. Sten Andersson har därvid framfört uppgiften att detta kommer att tillåtas till år 1996. En sådan förlängning kan troligen inte uteslutas, men något formellt beslut om detta har ännu inte fattats. Slutligen vill jag betona den vikt regeringen lägger vid den allmänna förbättring av industriklimatet som nu genomförs i form av bl.a. sänkta arbetsgivar och energiavgifter; förbättringar som kommer också varvsindustrin till godo, liksom pågående valutakursförändring. Mot den angivna bakgrunden har jag inte för avsikt att nu föreslå en förlängning eller omprövning av varvsstödet.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Låt mig betona att jag är emot alla former av subventioner. Man skall inte ha en subvention därför att man möter en duktig konkurrent. Men nuvarande läge är faktiskt rätt svårt att försvara. Jag förutsätter att utskottet och riksdagen i samband med att det här beslutet fattades 1989 trodde att vi skulle få en situation av likvärdig konkurrens, men så har inte blivit fallet. I dag har vi i Sverige under ännu en månad ett 5-procentigt kontantstöd till nybyggnationer. I Danmark, Norge och Tyskland är kontantstödet betydligt högre ända fram till 1993, och det finns mycket -- bl.a. verkligheten -- som pekar på att det här stödet kommer att förlängas även efter 1993. Jag fick i förra veckan reda på att danskarna nu planerar att öka sitt stöd just på grund av konkurrensen från Tyskland. I det läget är det svårt att försvara vår inställning och vår attityd. Skall vi av rent principiella skäl låta jobben i Sverige försvinna, när det utanför det här huset finns en verklighet som vi kanske aldrig har tänkt på?

Herr talman! Subventioner exempelvis i form av valutakursjusteringar och sänkningar av arbetsgivaravgifter gör att konkurrensförutsättningarna hela tiden förändras. Jag vill erinra om att vi den första januari nästa år sänker arbetsgivaravgiften med 4,3 % och att ytterligare en sänkning motsvarande 0,7 % kommer till beroende på semesterförändringar. Vi har fått Europas konkurrenskraftigaste bolagsbeskattning och en av de absolut lägsta kostnadsökningstakterna i Europa, och vi vet samtidigt att produktiviteten i svenskt näringsliv ökar snabbare än i konkurrentländerna. Den senaste veckans händelser har dessutom gjort att svensk valuta värderas lägre, vilket lett till avsevärda konkurrensförbättringar, bl.a. för varvsindustrin. Vi har alltså uppfattningen att vi skall försöka skapa ett utomordentligt konkurrenskraftigt klimat för samtliga företag, inkl. varven. Vi har också uppfattningen att vi skall försöka se till att ha så likvärdiga konkurrensförhållanden som möjligt i förhållande till övriga omvärlden. När det gamla beslutet fattades var man i riksdagen medveten om att en utfasning höll på att ske inom EG. Självfallet kommer vi att mycket noggrant följa vad som händer inom EG avseende varvsstöd under de kommande månaderna.
Herr talman! Jag tackar särskilt mycket för det kompletterande svaret. Det verkar som att jag och statsrådet är överens om att den konkurrens som svenska företag möter utomlands skall ske på lika villkor. Jag förstår det så att statsrådet eventuellt framöver kan tänka sig att ändå se över situationen om våra konkurrenter använder direkta subventioner och om det visar sig att de åtgärder som nu vidtagits, och som statsrådet här har refererat till, inte skulle räcka.
Herr talman! Vi ser konkurrensförbättringarna som det centrala, och exportindustrin har nu fått och får under de kommande veckorna mycket stora konkurrensförbättringar. Den är en konkurrensförbättring av ett slag som vi inte har sett under en lång följd av år, en konkurrensförbättring som vida överstiger varvsstödet. Självfallet kommer vi att följa vad som händer inom EG, om EG genomför kraftiga kursförändringar i förhållande till vad som i dag gäller.
Herr talman! Jag skall nu skicka det här svaret till dem som är intressenter här i Sverige. Om de blir lika imponerade som jag har blivit i dag, tror jag att vi kan simma lugnt framöver.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat om jag är beredd att överväga en förlängning av remisstiden på Läroplanskommitténs och Svaret är nej. Jag skall gärna förklara varför. Jag finner det mycket glädjande att intresset är stort bland elever, föräldrar, kommunpolitiker och skolpersonal för att delta i diskussionen om dessa frågor. När vi satte ut en månad längre remisstid än normalt var det just med tanke på att dessa stora och viktiga frågor verkligen skulle kunna bli diskuterade i vida kretsar. Att förslagen också verkligen diskuteras tycker vi oss märka av att många synpunkter redan börjat komma in till departementet, trots att nästan två månader återstår av remisstiden. Det finns ytterligare ett skäl till att hålla fast vid att synpunkter skall vara departementet till handa senast den 11 januari 1993. Vi vill gärna presentera våra förslag för riksdagen under våren 1993 för att göra det möjligt för riksdagen att ta ställning under hösten 1993.
Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret, men jag beklagar verkligen att skolministern inte ens vill överväga att förlänga remisstiden. Jag tycker nämligen inte att jag begär speciellt mycket av skolministern. Jag begär egentligen bara att hon skall ge fler möjlighet att säga sin mening, och jag tror inte att det vore tungt att bära för skolministern att medverka till det. Jag tycker alltså att remisstiden är för kort. Det här handlar inte om någon vanlig remiss. Det handlar om två kommittéers förslag. Det handlar om frågor som berör svenska barn och ungdomar för mycket lång tid framöver. Det handlar om en läroplan, men det handlar också om ett betygsförslag som redan nu är väldigt omdiskuterat och ganska svårt att tränga in i. Jag vet att många tycker att man behöver tid för att sätta sig in i de här förslagen. Skall det vara någon idé med att begära remiss på sådana här viktiga förslag, måste man ge alla dem som kommer att beröras av skolan långliga möjligheter att sätta sig in i förslagen. Det är ingen vanlig remiss, eftersom det också gäller att nå helst hundratusentals elever, väldigt många föräldrar och väldigt många lärare. Begäran om remiss går inte ut till en viss instans som sedan snabbt samlar sig till ett svar, utan skolorna måste nå ut till vida grupper, som skall säga sin mening. Jag inser att det inte är någon idé att försöka få skolministern att överväga en förlängning av remisstiden. Jag tycker att det är bra att riksdagen får lång tid på sig att fundera över förslaget. Eftersom skolministern inte vill förlänga remisstiden, vill jag fråga om hon är beredd att kompensera den korta remisstiden med att se till att det blir en bred parlamentarisk förankring i beredningen av kommittéernas förslag och de remisser som kommer in. Jag anser fortfarande att remisstiden är för kort, och det måste på något sätt kompenseras genom en bredare parlamentarisk förankring.
Herr talman! Jag har naturligtvis övervägt frågan med anledning av att Ewa Hedkvist Petersen har ställt den, och jag har dessutom gjort det ganska noggrant, eftersom vi i regeringen är angelägna om att den här fråga skall diskuteras. Men jag tror att de väsentliga synpunkterna ändå har möjlighet att komma in. Däremot är det oerhört viktigt att diskussionen fortsätter under våren inför beredning av propositionen och inför ett beslut i riksdagen så småningom. Det är också väldigt viktigt att vi ser till att vi får tid att bland lärare och elever sprida kunskap om det beslut som riksdagen så småningom fattar innan det träder i kraft. Det finns alltså många led, och det kan göra att tiden blir knapp. Självfallet skall jag försöka se till att vi åstadkommer en parlamentarisk förankring av arbetet under våren. Det är för övrigt något som utbildningsutskottet har begärt i en skrivning och som jag tycker är väldigt klokt. Det enda skälet till att jag inte har talat om hur denna parlamentariska förankring skall se ut är att jag ännu inte har kommit fram till den bästa formen. Men självfallet skall vi klara av det. En läroplan berör ju ett av fundamenten i vårt samhälle, den grundskola vi har för alla barn, och det är viktigt att den har stöd över alla partigränser och att det finns en stark uppslutning kring de värderingar, principer och prioriteringar som görs i ett sådant dokument. Vi får därför återkomma till frågan om hur den parlamentariska förankringen skall se ut, men det skall ändå ske en parlamentarisk förankring av det här arbetet.
Herr talman! Det är bra att Beatrice Ask så noggrant kommer att fundera över hur den parlamentariska förankringen skall ske. Jag vill än en gång betona hur viktig den är. Eftersom en läroplan och ett betygssystem berör alla våra barn och alla våra ungdomar, måste man se till att ha någon sorts bred förankring av det slutliga förslaget, så att vi med gott samvete sedan kan lämna över ett riksdagsbelut till de svenska föräldrarna och barnen och till skolorna och säga att det är något som vi är ganska överens om. Det gäller ju våra barn och vår framtid. Också jag tycker att det är viktigt att debatten fortsätter under våren, men jag anser fortfarande att en förlängd remisstid hade varit det absolut bästa. Vi vet ju att människor vill komma med förslag före beredning och före beslut. Det är en demokratiskt mycket mycket viktig princip, som jag gärna vill framföra här. Det är nämligen väldigt många elever, föräldrar och skolpolitiker som har fört fram dessa tankar till mig.
Herr talman! Jag har stor förståelse för att man vill ha mer tid, eftersom det är först när en fråga har stötts och blötts länge som den når ut till de breda lagren. Det är därför jag påpekar att det även under en beredningsprocess och inför ett riksdagsbeslut finns anledning för folk att ha synpunkter. Tyvärr är det ibland så att många engagerar sig under remisstiden och sedan glömmer bort att förslaget förändras under resans gång. På så sätt missar man väsentliga förändringar, som det kanske fanns anledning att tycka till om. Vi får hjälpas åt att försöka klara av förankringen och se till att vi får en bred uppslutning. Jag vill också gärna säga till Ewa Hedkvist Petersen att jag under hela den tid som gått sedan förslaget lades fram har påpekat att jag inte kommer att ta ställning till detaljer i Läroplanskommitténs eller Betygsberedningens förslag. Skälet är just det att jag vill ha möjligheter att ta intryck av de synpunkter som framkommer och att jag tror att det krävs en bred förankring av den här typen av beslut. Det är något som jag kommer att fortsätta med, trots att det för närvarande finns många aktionsgrupper som agerar i olika detaljfrågor.
Herr talman! Vi vet ju genom det beslut som vi nyligen har fattat om EES-avtalet att väldigt många människor vill kunna ge sin mening just under remisstiden, före beredning och beslut. Det är det som är det viktiga, och det är det som gör att människor känner att de deltar i en demokratisk process. Eftersom skolministern nu inte vill förlänga remisstiden, ser jag fram emot det beredningsarbete som skall ske och den öppenhet som Beatrice Ask säger att hon skall ha under det här arbetet. Vi måste skapa en läroplan och ett betygssystem som vi med glädje kan gå till skolorna, till våra ungdomar och deras föräldrar med.

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att Handikapputredningens intentioner om bistånd skall följas av kommunerna. Handikapputredningen fann att färdtjänst, social hemtjänst och annan liknande service borde stå öppna för funktionshindrade oavsett deras inkomster och att ekonomisk behovsprövning i sådana sammanhang därför inte borde få göras. Utredningen lämnade också förslag om en komplettering av socialtjänstlagen av denna innebörd. Med hänsyn till detta beslutade den förra regeringen att överlämna både Kommittén kommer att avlämna ett betänkande den 1 mars 1993, som skall behandla frågor om bistånd enligt socialtjänstlagen. Låt mig avslutningsvis säga att jag är medveten om den situation som Rolf L Nilson beskriver i sin fråga. Mitt intryck är att det har blivit allt vanligare att kommuner gör ekonomiska behovsprövningar vid ansökningar om t.ex. färdtjänst och hemtjänst. Enligt min uppfattning finns det starka principiella invändningar mot detta. Jag vill dock avvakta Socialtjänstkommitténs bedömningar innan jag tar ställning till vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas.
Herr talman! Först tackar jag Bengt Westerberg för svaret. Det är tillfredsställande, och jag noterar att vi är överens om verklighetsbeskrivningen. Det rör sig alltså om en principiell fråga, inte om rätten att ta ut avgift för bistånd eller om avgiftsnivån. Den grundläggande principen är i stället att den som är handikappad är handikappad -- oavsett inkomsten, som alltså inte avgör omfattningen. När det gäller den typ av bistånd som vi diskuterar handlar det om möjligheten att förflytta sig, om möjligheten till vanlig, normal daglig livsföring -- att klä på sig på morgonen, att få i sig mat osv. Jag hade hoppats att socialministern skulle svara att det pågår ett arbete på ett lagförslag och på en proposition från regeringen i frågan. Tyvärr måste jag konstatera att så inte är fallet, utan den här frågan som vi i Handikapputredningen tyckte var väl utredd utreds ytterligare en gång. Jag undrar: När kan man förvänta sig ett beslut? Och måste de handikappade fram till dess stå ut med att kommuner i ekonomiskt trångmål, och dessa kommuner blir troligen allt fler, agerar på det här sättet -- dvs. ett handikapp behandlas inte som ett handikapp, utan man rättar sig efter plånboken.
Herr talman! Jag är något förvånad över att Rolf L Nilson inte känner till hur frågan hanterats. Beslut fattades ju under den föregående regeringen, alltså ganska långt tillbaka i tiden. Nu återstår bara några månader tills betänkandet om socialbidrag m.m. kommer från socialtjänstkommittén. Att i det läget bryta ut frågan igen och hantera den i förväg tycker jag inte är rimligt. Det besked som jag har givit i mitt frågesvar, att jag nu kommer att avvakta socialtjänstkommitténs arbete, kvarstår. Därefter återkommer jag så snabbt som möjligt till riksdagen med förslag i frågan.
Herr talman! Såvitt jag förstår innebär detta att en eventuell lagändring kan träda i kraft först den 1 januari 1994. Jag utgår från att Bengt Westerberg, när han är ute och träffar kommunfolk, med kraft klargör sin egen uppfattning i frågan, sin principiella uppfattning om det olyckliga i att man inte ser ett handikapp som ett handikapp -- i stället ser man ju mera till kommunens ekonomi.

Herr talman! Margareta Israelsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att garantera att informationsinsatserna om FN:s barnkonvention fortsätter. Jag vill först understryka att den mycket stora informationsinsats som gjorts genom olika frivilligorganisationer och med medel från Allmänna arvsfonden har ett bestående värde. Det material som tagits fram för att bl.a. på ett enkelt och lättfattligt sätt åskådliggöra konventionens olika artiklar kan naturligtvis användas i olika sammanhang lång tid framöver. När det gäller en så stor informationsinsats som det är fråga om -- 30 miljoner kr. under tre år -- är det emellertid viktigt att man har klart för sig vilken genomslagskraft den har haft. På mitt initiativ företas för närvarande en utvärdering av informationsinsatsen. Utvärderingen väntas vara klar nästa höst. Sverige skall i enlighet med konventionen rapportera till den särskilda FN-kommittén för barnets rättigheter om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Sverige avlämnade sin första rapport i september i år. Rapporten, som också innehåller konventionstexten, har tryckts upp i 10 000 exemplar och sändes förra veckan ut till alla statliga myndigheter, kommuner, landsting, skolor, bibliotek, barnavårdscentraler m.m. I en särskild följeskrivelse till mottagarna har jag betonat konventionens betydelse och vikten av att konventionens bestämmelser följs i Sverige. Jag tog med mig ett exemplar av rapporten och brevet till Jag kan garantera Margareta Israelsson att jag även fortsättningsvis gärna medverkar till att sprida kännedom om konventionen. För att diskutera det fortsatta arbetet med konventionen i Sverige kommer ett möte med företrädare för bl.a. de större frivilligorganisationerna och den s.k. barnkonventionsgruppen att äga rum på Efter de mer allmänna informationsinsatserna är det enligt min mening nu viktigt att barnkonventionen ingår som en integrerad del i myndigheters och andras dagliga arbete med barnfrågor. Det handlar därför i fortsättningen mer om att lyfta fram innebörden i olika artiklar i konventionen och att göra speciella informationsinsatser om barnkonventionen för olika grupper i samhället.
Herr talman! Jag vill inleda med att tacka socialministern för svaret på min fråga och också för rapporten. Jag har fått ett exemplar en gång tidigare. Men det är trevligare att få en tryckt rapport. Dagen efter det att jag lämnade in min fråga fick jag, och kanske även socialministern, liksom 17 000 andra politiker ett brev från Unga örnar. Man har sänt oss en förenklad version av ''Barnens lag'' och pekar på vårt ansvar för att ''Barnens lag'' inte bara blir tomma ord på papper. Man har säkert fog för sina misstankar. Nu i november antas kommunala budgetar över hela vårt land. På alltför många punkter är det barnen som får stå för besparingarna. Vi glömmer vårt ansvar för att barnens bästa skall sättas i centrum. Barnkonventionens 42:a artikel lyfter också fram staternas ansvar för att kunskap sprids bland barn och vuxna om bestämmelserna i konventionen. Det förvånar mig att socialministern inte vill ge barnens och ungdomarnas egna organisationer fortsatt stöd för detta. De har en bred kunskap. Låt oss bygga vidare på den! Barnen har ju inte bara rätt, utan de har också rätt att veta. I Allmänna Barnhusets utmärkta bok ''Lyssna på oss'' skriver en av landets tolvåringar: Dom stora som bestämmer, dom bara tänker på sig själva, men dom tänker inte på vad det blir för några följder som vi får lida av efter några år då dom är döda. Sånt tänker dom inte på. När dom var barn så tyckte dom så också men när dom får makten när dom blir vuxna så kvittar dom i det.'' Hur vill Bengt Westerberg satsa för att bevisa motsatsen? Skall det ske genom utvärderingar av det arbete som har skett?
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är rimligt att utvärdera. Först gör vi stora satsningar och lägger ut 30 miljoner genom en rad olika organisationer. Men det kan man inte fortsätta med utan att ta reda på vad det är som faktiskt har hänt. Vilka informationsinsatser har alltså varit bra, och vilka har varit dåliga? Vilka har nått ut till människor, och vilka har inte gjort det? Vi har anlitat en mycket duktig socionom och journalist, Cecilia Modig, för den här utvärderingen. Jag tror faktiskt att denna kommer att vara mycket värdefull när vi sedan skall pröva hur vi skall gå vidare med de här informationsinsatserna. Parallellt med att utvärderingen pågår, kommer vi också, som jag sade, att ha diskussioner med frivilligorganisationerna och barnkonventionsgruppen för att fundera på andra metoder än de hittills använda för att nå ut med information om detta. Vi har en del uppslag, och vi är naturligtvis beredda att lyssna på de uppslag som organisationerna kan ha för hur man skall gå vidare med detta. Sedan vill jag som en kommentar till det som Margareta Israelsson tog upp i början, nämligen vad som nu händer ute i kommunerna, berätta om det uppdrag, vilket jag har berättat om tidigare här i kammaren, som vi har gett Socialstyrelsen att följa utvecklingen i kommunerna och att ge regeringen en slutlig rapport i mars 1994 om vad som har hänt. Om det visar sig att det behövs, skall vi vidta de åtgärder som krävs för att rätta till missförhållanden i kommunerna.
Herr talman! Jag tycker att det är ett bra initiativ. Jag har naturligtvis ingenting emot att det görs en utvärdering av hur statliga medel har använts. Men vad jag litet grand vänder mig emot är att vi i detta sammanhang tappar mark. Barn och ungdomsorganisationerna har ett kunnande. De har nått ut till kompisar och andra tonåringar för att diskutera deras egna frågor. Vi får akta oss för att låta barnkonventionen bli bara en myndighetsaffär. I och med att dessa 10 000 exemplar nu skickas ut, blir detta nu en myndighetsfråga i stället för en folkrörelsefråga. Vi får inte tappa bort det heller. Jag vill gärna säga att jag tycker att det kanske är en riktig inställning att lyfta fram innebörden i vissa av artiklarna i konventionen. Jag tror att det kan vara ett bra sätt att arbeta. Men låt oss då titta även på innebörden för barnen och inte titta på detta bara ur vuxenperspektiv.
Herr talman! Jag vill framhålla att de organisationer som har hjälpt till med informationsspridningen i sin ordinarie verksamhet sysslar med mycket som ligger mycket nära barnkonventionen. Det som de har fått bidrag till nu är extra insatser -- att ta fram tryckt material och annat. Detta material, liksom en del andra saker som man har gjort för att informera om detta, kan naturligtvis användas. Det är det ena som jag vill framhålla. Det andra som jag vill framhålla är att vi är inställda på att vidta nya åtgärder också i avvaktan på denna utvärdering, och det är det som vi kommer att diskutera om någon vecka. Vi anslog för övrigt så sent som för några veckor sedan de sista pengarna inom ramen för de 30 miljonerna. Någon tidsmässig lucka har det alltså inte varit fråga om, utan det är en kontinuerlig insats. Men vi tycker att det är rimligt att då och då pröva hur denna insats skall ske för att bli så effektiv som möjligt.
Herr talman! Låt mig kortfattat avsluta med att säga att de indragningar som sker ute i kommunerna skapar problem också för barn och ungdomsorganisationernas insatser. De får allt mindre stöd. Deras lokaler blir dyrare. De får svårare att anordna kurser för varandra för att diskutera dessa frågor. Detta måste vi också ta i beaktande när det gäller synen på hur vi hjälper barn och ungdomar att ta del av sin egen konvention. Som jag skrev i min fråga fick politiker och diplomater tio år på sig att författa konventionen. Men barnen har fått bara tre år på sig att förstå den.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om regeringen är beredd att ändra den svenska tekopolitiken så att våra svenska företag ges samma möjligheter som tekoföretag inom EG. Lennart Brunander skriver i sin fråga att den svenska tekoindustrin är diskriminerad beroende på att den svenska tekopolitiken inte stämmer överens med EG:s politik på detta område och att detta förhållande inte ändras genom EES-avtalet. Vår ambition på tekoområdet är att uppnå samma konkurensvillkor för svensk tekoindustri som gäller för EG:s tekoföretag. Jag svarade den 28 april på en fråga av socialdemokraten Arne Kjörnsberg om vår tekopolitik inför EG medlemskapsförhandlingarna. Jag underströk då, och upprepar det i dag, att fri handel mellan olika länder är till fördel för alla parter, och särskilt viktigt är det att u-länderna får möjlighet att exportera sina produkter till de utvecklade länderna. Just tekoprodukter är ofta en mycket viktig exportvara för dessa länder. Sverige avskaffade som bekant de kvantitativa restriktionerna för tekoimporten per den 31 juli 1991. Våra tekotullar finns kvar, och dessa ligger genomsnittligt på en högre nivå än EG:s. Som medlem av EG kommer Sverige att ingå i en tullunion, och vi kommer därmed att ansluta oss till EG reglerar tekoimporten från ett fyrtiotal länder genom kvantitativa begränsningar eller övervakning av importen -- i nästan samtliga fall inom ramen för s.k. MFA-avtal. Inom ramen för Uruguayrundan skall handeln med tekovaror successivt liberaliseras över en tioårsperiod. EG:s kvantitativa begränsningar kommer således att finnas kvar när Sverige inträder i Gemenskapen, men perspektivet är att de kommer att avvecklas. Importpolitiken på tekoområdet kommer att bli en självklar del av våra medlemskapsförhandlingar med EG. Vår målsättning på tekoområdet är att uppnå likabehandling av svensk tekoindustri på EG marknaden, med bibehållande av maximal öppenhet i handeln med tredje land. Vi hoppas alltså kunna komma fram till någon form av acceptabelt övergångsarrangemang. Ett sådant arrangemang måste vara tillförlitligt utan att vara alltför administrativt betungande och bör inte förutsätta bibehållande av gränskontroller gentemot EG. Vi hade hoppats uppnå mer i EES-förhandlingarna på tekoområdet. Ett resultat av förhandlingarna är att EG och EFTA-experter försöker skapa en länk mellan EES-avtalet, EG:s Europa-avtal och Polen och Ungern i syfte att öppna upp för frihandel mellan berörda länder. Om detta lyckas blir det till fördel för tekoindustrin. Sverige har också tillsammans med övriga nordiska länder begärt att svensk textilväv skall jämställas med EG Avslutningsvis kan jag meddela att vi inom regeringskansliet förbereder förslag om tullfrihet vid återförande till Sverige av tekovaror bearbetade i tredje land. Detta gynnar svensk tekoindustri.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Grundtonen i svaret är positiv, men enligt min uppfattning är svaret något passivt, eftersom det hela tiden utgår från de förhandlingar som vi skall ha med EG. Förvisso är det mycket viktigt, och det är bra att man har ambitionsnivån att svenska tekoföretag skall ha samma förutsättningar som tekoföretag inom EG. Utgångspunkten för min frågeställning är om det inte är lämpligt att göra något nu när vi har fattat beslut om EES-avtalet. Det ger inte de svenska tekoföretagen, vilket statsrådet också säger i svaret, de förutsättningar som andra svenska företag inom tillverkningsindustrin har. Jag tror att det är mycket viktigt att man ger svenska tekoföretag dessa möjligheter, eftersom de har en ganska bekymmersam situation. Det är viktigt att vi har dessa företag kvar den dag som ett EG-medlemskap har förhandlats fram. Därför skulle jag vilja att regeringen gick litet snabbare fram. Det är viktigt att ha med en rad punkter i detta sammanhang. Dels är det begränsningsavtalen som är ett bekymmer, dels är det de svenska företag som lägger legotillverkning utanför EG och sedan vill sälja till EG-länderna, vilket de i dag inte kan göra beroende på dessa olika regler. Detta begränsar de svenska företagens möjligheter, och det leder också till att väldigt många företag upphör med sin verksamhet. Min uppfattning är att det är viktigt att göra något ganska snabbt. Jag skulle vilja veta om regeringen inte skulle kunna gå litet snabbare fram än vad som antyds i svaret.
Herr talman! För att besvara Lennart Brunanders fråga måste jag dela upp mitt svar i tre delar. Såvitt jag förstår kan det ta sikte på möjligheten att komma in på EG-marknaden, möjligheten att bearbeta varor i tredje länder och möjligheten att handla med tredje land. När det gäller de två första punkterna, vill jag försäkra Lennart Brunander att vi gör allt som står i vår makt för att komma fram så snabbt som möjligt, dvs. att vi söker åstadkomma största möjliga frihet på EG-marknaderna. Det som vi inte uppnådde i EES-förhandlingarna, skall vi så långt som det någonsin är möjligt söka uppnå redan före medlemskap, även om möjligheterna är begränsade. När det gäller bearbetning i tredje land gäller detsamma. Vi söker uppnå största möjliga frihet. Om däremot, och här vill jag ställa en fråga til Lennart Brunander, hans inlägg också tar sikte på att vi gentemot tredje land skall anpassa oss till en EG-politik, och alltså införa protektionistiska åtgärder, blir mitt svar i den delen ett annat.
Herr talman! För att kommentera den sista frågeställningen först anser jag att det är fullt ut nödvändigt att vi har en politik som stämmer överens med EG även när det gäller begränsningsavtalen. Däremot delar jag statsrådets uppfattning att det är viktigt för u-länderna att kunna vara med och sälja sina produkter. Men det är också viktigt att de som jobbar med detta har möjlighet att få betalt. I annat fall är det inte en nytta för dem, utan innebär att vi utnyttjar dem. GATT-förhandlingarna syftade till att klara detta. Sverige gick i förväg och fattade beslut innan GATT-förhandlingarna var avslutade. De två första sakerna som statsrådet tog upp hinner jag inte gå in på i den här repliken. Min fråga är: Kan vi vänta oss att få förslag beträffande de två första punkterna inom det närmaste året?
Herr talman! I de delar som avser handeln med EG och bearbeting i tredje land kan jag försäkra att vi kommer att lägga fram förslag så snabbt det någonsin är möjligt. Det är i stor utsträckning beroende av överenskommelser med EG. Men i andra delar skall vi, om det är möjligt, göra det utan förhandlingar. Jag har aviserat ett förslag. Det är möjligt att jag gör Lennart Brunander besviken, men jag tror att jag gör våra konsumenter och inte minst u-länderna och östländerna glada om jag konstaterar att jag på den tredje punkten har en avvikande uppfattning. Det är inte den svenska regeringens avsikt att införa restriktioner mot omvärlden. Däremot skall vi med all kraft verka för att EG-länderna och andra länder så snart som möjligt avskaffar sina kvantitativa restriktioner mot tredje land inom ramen för GATT
Herr talman! Det var det som var syftet med GATT-förhandlingarna. De är inte slutförda. Sverige gick i förväg och fattade ett beslut. Min fråga är: Är det möjligt att vinna fördelarna med likaberättigande och i andra avseenden om man har olika regler i begränsningsavtalen? Jag har uppfattat att det är mycket svårt att få detta till stånd. Därför tycker jag att det är viktigt att ha med i bilden att man också kan förändra avtalen, om det blir nödvändigt att göra det. Vi har ett behov av att ha en svensk tekonäring som dels ger oss bra produkter, dels ger sysselsättning. I dag är det inte minst viktigt, med tanke på den situation vi har. Det där med konsumenterna kan vi kanske vara litet försiktiga med. Löftet om att konsumenterna skulle vinna två och en halv miljard om vi bara ändrade begränsningsreglerna har inte på något sätt infriats. Snarare har kläderna blivit dyrare och inte billigare efter det beslutet.
Herr talman! Jag tror inte att jag skulle gagna svenska intressen i medlemskapsförhandlingarna om jag redan här i denna kammare gav upp det jag betraktar vara väsentliga svenska intressen, nämligen både att åstadkomma full frihandel inom EG och att upprätthålla öppenhet mot omvärlden.
Herr talman! Jag tackar för de här svaren och hoppas att vi skall kunna jobba vidare med de här frågorna och nå bra resultat för tekonäringen. Inte minst för mig som kommer från Sjuhäradsbygden är detta oerhört viktigt.

Fru talman! I förra årets valrörelse lovade Moderaterna ökad tillväxt, fler jobb, förbättrad köpkraft, sunda statsfinanser och nya reformer. Dessa löften gav Carl Bildt förtroende att bilda regering. Denna regering lovade att Sverige skulle få ny start genom stora skattesänkningar för de bäst ställda, utförsäljning av statliga företag, fastigheter och naturtillgångar som skog, malm och vattenkraft. Regeringen låste sig extremt hårt vid denna politik, när man kallade den för den enda vägen och därmed uteslöt alla andra alternativ. Redan tidigt stod det emellertid klart att denna politik var en återvändsgränd, och det har bekräftats den gångna veckan. Den enda vägen har misslyckats. Detta syns också ute på arbetsplatserna, och det framgår av regeringens egna prognoser. Tillväxten minskar, jobben minskar, hushållens köpkraft minskar, och budgetunderskottet är på väg mot svindlande 200 miljarder kronor. Jag är djupt oroad över vad som nu kommer att hända med arbete, ekonomi och välfärd. Vi kommer under många år framöver att få betala dyrt för det ekonomiska experiment som regeringen Bildt utsatt vårt land för. Så sent som i augusti hävdade statsministern att regeringens politik skulle ligga fast. Han uppmanade svenska folket och det svenska näringslivet att hålla ut. Först i september började regeringen backa. Man gav upp planerna på massiva utförsäljningar av företag och fastigheter, och man erkände att ytterligare skattesänkningar skulle underminera statsfinanserna. Och i förra veckan tvingades Sverige ge upp den fasta växelkursen, sedan näringslivet tappat förtroendet för regeringens ekonomiska politik och spekulationerna mot kronan blivit alltmer omfattande. Nu måste en ny ekonomisk politik formuleras, som kan få ett brett stöd hos svenska folket, i näringslivet och här i riksdagen. Mot bakgrund av att regeringen Bildt nu tvingas överge den politik som statsministern framställt som den enda tänkbara, vill jag ställa följande frågor: 1. Vilken ekonomisk politik vill statsministern föreslå i stället för den som nu har misslyckats? 2. Har statsministern för avsikt att söka ett nytt mandat för en sådan ekonomisk politik genom att utlysa nyval? 3. Om inte statsministern är beredd att pröva denna möjlighet, på vilket sätt vill statsministern skapa legitimitet hos det svenska folket och majoritet i riksdagen för en ny ekonomisk politik?

Fru talman! Låt mig, innan jag går in på den ekonomiska politiken -- och jag är säker på att jag har Ingvar Carlsson och andra med mig när jag säger det uttrycka den avsky jag tror att vi alla känner över de dåd som har förövats mot den judiska begravningsplatsen i Stockholm. De strider mot alla de traditioner och all den humanitet som vi alldeles oavsett meningsskiljaktigheter i övrigt i denna kammare står för. Riksbankens beslut i torsdags att låta kronan flyta innebär -- det har jag sagt -- ett misslyckande för de samlade nationella ansträngningarna att hålla kronkursen. Rötterna till de ekonomiska problemen ligger, som vi vet, i två decenniers försummelser och missgrepp i den ekonomiska politiken. Men det handlar allra främst om den bittra efterbörden från 1980-talet. Det tidiga 1980-talets devalveringar misslyckades, och det sena 1980-talets överhettning och kasinoekonomi gjorde misslyckandet mångdubbelt större. För regeringen har det varit, och förblir, i denna svåra ekonomiska situation en avgörande uppgift att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation, för att kunna värna välfärden, för att kunna trygga jobben i framtiden, för att vi skall kunna stå starka i det nya och öppna Europa. Det kräver en politik som är inriktad på att återupprätta förutsättningarna för arbete, sparande och företagande. Två saker har varit och är viktiga: att förbättra för företagen -- för jobben -- och att spara i de offentliga utgifterna. Det finns, Ingvar Carlsson, ingen väg till framgång för Sverige i den ekonomiska politiken om man inte är beredd att stärka företagen och spara i de offentliga utgifterna. Med ett enda undantag har vi också fått riksdagens stöd för denna politik. Det var länge sedan en regering fick igenom sin politik så ograverad i riksdagen som i vårt fall. Men när de ekonomiska orosmolnen tornade upp sig över Europa i början av hösten, var det uppenbart att Sverige skulle bli hårdare utsatt än många andra länder just därför att vi inte hade kommit över de djupgående ekonomiska problem som vi ärvt från 1980-talet. För regeringen var det i detta läge naturligt att söka en samverkan med det största oppositionspartiet. Och de krisöverenskommelser som träffades under hösten var av mycket stor vikt. De visar att de politiska partierna i kritiska lägen kan sätta nationens intressen före partitaktiska avgöranden. Jag tillhör inte dem som tycker att allt i dessa uppgörelser var idealiskt. Det ligger i stora politiska uppgörelsers natur att de måste innehålla ett givande och ett tagande. Men de markerade rätt inriktning på den grundläggande politiken: stärka företagen, bl.a. genom sänkta löneskatter, få bort det stora strukturella underskottet genom främst omfattande besparingar i utgifterna. När spänningarna i det europeiska systemet fortsatte, visade sig detta ändå inte vara tillräckligt i ljuset av de grundläggande svagheterna i den svenska ekonomin. Vi klarade den första stormen, men den andra stormen blev Riksbanken övermäktig. I förra veckan visste jag, liksom andra, att möjligheterna att klara situationen var begränsade. Men det var trots allt viktigt att göra ett sista försök; jag var inte beredd att stryka flagg utan en kraftansträngning. Jag vill gärna säga att det hade varit en styrka om även socialdemokraterna hade varit beredda att ställa upp. De valde en annan linje. Jag klandrar dem inte för det. De hade säkert sina grunder för sitt ställningstagande. Jag kan dock inte låta bli att säga att det är stötande när misslyckandet för vad som var nationella kraftansträngningar, som också socialdemokraterna länge stod bakom, leder till skadeglädje från ledande socialdemokratiskt håll. Att det gick som det gick kommer i det längre perspektivet kanske inte att framstå som så märkligt. 1980-talets obetalda räkningar visade sig vara mycket större än vad de flesta trott, och oron i vår omvärld gjorde avbetalningstiden dramatiskt mycket kortare. Nu är vår uppgift att se framåt. Förutsättningarna för den ekonomiska politiken har i ett avseende förändrats, men inte nödvändigtvis i samtliga hänseenden försämrats. Våra ekonomiska problem är i grunden desamma nu som för en vecka sedan. Det är ett indirekt svar på Ingvar Carlssons fråga: Är den ekonomiska politiken i grunden densamma nu som den var för en vecka sedan? Låt mig i punktform ge inriktningen av den ekonomiska politiken. För det första: Inflationsbekämpningen blir nu ännu viktigare än tidigare, eftersom det annars finns risk att vi hamnar i en ond cirkel. Riksbanken har här en central uppgift. På oss ställs kravet på en finanspolitik som är stramare än tidigare. Det finns inget utrymme för lättsinne. För det andra: Vi måste fortsätta att förbättra för företagen för att på så sätt skapa de trygga, varaktiga jobben. Vi måste få till stånd en förbättring genom nedskrivningen av kronan, framför allt för exportindustrin. Därmed bortfaller för 1993 behovet av en sänkning av löneskatterna utöver de 4,3 procentenheter som föreslagits. Behovet därefter får vi bedöma senare. Det finns behov av förbättringar för de små företagen. För det tredje: Om vi vill undvika att låna alltmer måste vi med än större styrka spara i statsutgifterna. I budgetpropositionen kommer regeringen att redovisa förslag till betydande besparingar, aviserade besparingar kommer att tidigareläggas. Riktlinjer för arbetet därefter kommer att redovisas. Inget område får vara undantaget från prövningar när lånebehoven nu skall begränsas. För det fjärde: Vi måste i framtiden investera mer i vägar, järnvägar och infrastruktur, men också i våra barns skola, i forskning och utbildning och allt vad därtill hör. För det femte: Vi måste fortsätta våra gemensamma ansträngningar att bli en del av det nya och öppna Europa: EES-avtal, EG medlemskap -- därefter den ekonomiska och monetära unionen. Regeringen är -- och det är svaret på Ingvar Carlssons övriga frågor -- fast och fullt besluten att fullfölja denna sin linje i den ekonomiska politiken. Vi skall inte underskatta svårigheterna; de finns ute i verkligheten -- inte i regeringen och jag tror inte heller i denna riksdag. Vi kommer att fortsätta arbetet med att nå samförstånd med oppositionen -- inte minst med socialdemokraterna -- på de punkter där det är möjligt. Vi stänger inga dörrar för samverkan över parti och blockgränser i denna riksdag. Jag kan förstå att socialdemokraterna vill utnyttja det uppkomna läget genom att spekulera i nya regeringar, spekulera om nyval som man i grunden förmodligen inte vill ha eller genom att i största allmänhet ifrågasätta det mesta och slamra i dörrar. Det är frestande och det har sin tid. Men jag är ganska övertygad om att när dessa spekulationssvalor har flugit förbi, och det är uppenbart att de egentligen inte leder till någonting, kommer attityden att förändras; vad de än säger i dag skall de veta att dörren från vår sida står öppen i morgon. Den politiska striden har sitt värde. Jag är den siste att förneka det -- ibland tillhör jag de första som kastar sig in i den. Samverkan har också sitt värde. Även om det nu råkade bli så i torsdags, att vi gick olika vägar, tror jag att det vore fel och på lång sikt mindre bra för Sverige, om vi i den situation som nu uppstod skulle riva alla broar och stänga alla dörrar. Regeringen kommer att fullfölja sin politik med kraft och styrka. Så småningom kommer man i riksdagspartierna att inse att när det gäller de grundläggande dragen i denna ekonomiska politik finns det faktiskt inte något alternativ. Om vi skall klara jobben, sysselsättningen och tryggheten måste vi förbättra för företagen. Därmed får vi den tillväxt som jag är övertygad om att det finns mycket goda möjligheter till. Om vi skall undvika att sätta våra barn i skuld genom att låna alltmer till statsfinanserna måste vi spara i de offentliga utgifterna, och spara mer än vad vi har gjort hittills. Min fråga till Ingvar Carlsson, efter det att jag har givit besked om den ekonomiska politiken, är: Kan Ingvar Carlsson hålla med om vikten av en ekonomisk politik som förbättrar för företagen, och därmed räddar jobb, och som sparar i de offentliga utgifterna, och därmed förhindrar att vi sätter framtiden än mer i skuld än vad vi redan har gjort?

Fru talman! Jag känner verkligen ingen skadeglädje. Jag känner djup oro över den mycket svåra situation som hundratusentals människor befinner sig i; arbetslösa människor som inte klarar sin hyra, som har svårt att få det att gå ihop och som känner förtvivlan. Det är de människorna jag bekymrar mig för just nu. Det slår mig, när jag den senaste veckan har lyssnat på statsministerns alla styrkeord och omskrivningar, att Carl Bildt använder många ord från krig och flotta: hålla ut, stryka flagg, fast kurs, flaggan i topp. Det låter ungefär som om Carl Bildt läser upp en gammal soldatinstruktion. Carl Bildt tycks tro att han är någon sorts fältherre: tapper som Döbeln vid Jutas. I själva verket är Carl Bildt chef för en regering som har tvingats överge sin ekonomiska politik. Det tredje krispaketet i torsdags var inget hjältedåd. Det bekräftade bara ett misslyckande. Regeringen Bildt investerade allt sitt förtroende i ''den enda vägen''. Man låste fast sig totalt och avvisade självsäkert allt samarbete över blockgränserna. Denna regering är den mest kompetenta som vi någonsin har haft, som statsministern så blygsamt uttryckte det kort efter regeringstillträdet. Ett år senare har denna regerings ekonomiska politik fullständigt misslyckats. Därtill tvingades Sverige överge den fasta växelkursen trots att socialdemokraterna lämnade regeringen ett rikt stöd. Är det verkligen statsminister Bildts mening att regeringen skall gå vidare som om ingenting hade hänt? De besked som statsministern gav här i allmänna ordalag är ju inte av något värde. Vi fick besked om att det inte blir något nyval, man tänker inte söka någon ny legitimitet. Man hoppas att man här i riksdagen skall få stöd för sin politik. Samtidigt ser vi att det i fråga efter fråga, där vi träffade överenskommelser i det första och andra krispaketet, är svårt att få regeringen att uppfylla det vi kom överens om. Börja i den ändan, Carl Bildt, om ni vill träffa fortsatta överenskommelser med socialdemokraterna. amtidigt är det slående hur aningslöst statsministern har uttalat sig om ekonomin. Det är faktiskt katastrofala felbedömningar som Carl Bildt har gjort bara det senaste halvåret. Jag skall ta några konkreta exempel. I maj skrev Carl Bildt i Dagens Nyheter: Vi har ett i grunden sunt finansiellt system. Vi har fördelen av att ha stora stabila kommersiella banker. Några månder senare är den största bank och finanskris som vi upplevt i vårt land ett faktum. I partiledardebatten, i denna talarstol, i juni i år sade Carl Bildt: Sällan har så mycket av så stor betydelse skett på så kort tid, som under detta år. Vi kan i dag säga att Sverige äntligen är på väg in i 90-talet, med dess rika möjligheter. Vid den tidpunkten hade vi socialdemokrater redan påbörjat ett omfattande internt arbete, för att se vilka besparingar och inkomstförstärkningar som kunde bli nödvändiga och som med kort varsel kunde sättas in mot bakgrund av den ekonomiska nedgången och det galopperande budgetunderskottet. I Aktuellt den 23 augusti -- och nu kommer vi närmare och närmare -- sade Carl Bildt: Vi har bättre styrsel på den ekonomiska politiken än vad Sverige haft på mycket lång tid, och det ser vi också i att förtroendet börjat återvända. På reporterns fråga om stigande räntor svarade statsministern: Det är mycket semesterspekulation av semestervikarier. Uppenbarligen begrep semestervikarien bättre än statsministern vad som var på gång. Dagen därpå kom den s.k. svarta måndagen, när räntorna sköt i höjden. Den 17 september skrev Carl Bildt i en debattartikel: De som ropar på krispaket har glömt vilka spår sådana försök till snabba klipp tidigare har satt i landets ekonomiska struktur. Det var dagen efter att Riksbanken höjt räntan till 500 %. Aldrig har en svensk statsminister på så kort tid gjort så många tvärsäkra uttalanden, som visat sig vara så felaktiga.

Fru talman! Får jag uttrycka min tillfredsställelse över att Ingvar Carlsson trots allt tar avstånd från de uttryck för skadeglädje som vi faktiskt har sett från socialdemokratiskt håll. Det erkännandet ger jag gärna att det inte är Ingvar Carlsson som jag syftar på när jag talar om skadeglädje. Men det har varit stötande, tycker jag, därför att den situation som Sverige befinner sig i är ekonomiskt allvarlig. Det kan vara frestande att knipa partipolitiska poäng -- det är oppositionens uppgift -- men skadeglädje tillhör inte det som vi bör ägna oss åt. Den ekonomiska politik som krävs för att ta Sverige genom den besvärliga övergången från 1980-talets problem till de möjligheter som fortfarande finns på 1990-talet är den ekonomiska politik som jag har redovisat här i dag. När Ingvar Carlsson citerar mig, när jag säger att det inte har varit bättre styrsel på den ekonomiska politiken på mycket länge i Sverige, är detta ett faktiskt konstaterande. Bakom oss ligger ett 1980-tal, som innebar det stora -- och av dess upphovsman så väl dokumenterade -- Jag kan citera nästan hur många socialdemokratiska ekonomer som helst, som vittnar om att det är där som grunderna till de ekonomiska problemen ligger.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 Då hade den ekonomiska politiken farit fram och tillbaka, mellan haverier, misslyckanden och lappkast. Det var en svår situation. Jag gjorde alldeles klart under valrörelsen, som vi hade under förra året, att vi hade grundläggande problem och att vi stod inför många stora svårigheter. Jag anklagades för svartmålning av dem som hade gjort skönmålningen till i det närmaste politisk ideologi. Därefter har vi lagt fast en ekonomisk politik, som innebär att vi måste förbättra för företagen, därför att det endast är så vi kan få fram jobben. Jag efterlyser fortfarande Ingvar Carlssons svar på frågan: Är detta rätt eller fel? Vad är socialdemokratins alternativ? Jag sade: För att förhindra att staten sätter sig i skuld med miljard efter miljard är det nödvändigt att börja spara i de offentliga utgifterna, i statsutgifterna. Socialdemokratin har mestadels sagt nej, men det finns nu en ökad insikt. Min fråga är fortfarande: Är socialdemokratin med på att vi fortsätter att spara i de statliga utgifterna? Dessa två hörnpelare i politiken ligger fast och måste ligga fast. Det finns i denna del inget alternativ. Ingvar Carlsson frågar: Skall den ekonomiska politiken fortsätta som om ingenting hade hänt? Självfallet inte! Någonting har ju hänt. Vi har förlorat det viktiga instrumentet i inflationsbekämpningen, nämligen den fasta valutapolitiken. Jag beklagar det, och jag har inte stuckit under stol med att det var ett misslyckande, inte bara för regeringen, utan -- även om det kan kännas ofint att påpeka det -- för en del andra som också stod på den bastionen. Det var ett misslyckande. Vi har förlorat ett mycket viktigt instrument, nu får vi skaffa oss andra instrument för att hålla inflationsförväntningarna nere. Och det kommer vi också att göra. Så till de politiska konsekvenserna. Inledningsvis sade jag att jag förstår att socialdemokratin har ett intresse av att ställa till litet buller genom att antyda än det ena än det andra, exempelvis nyval. Min fråga till Ingvar Carlsson är: Om ni är intresserade av nyval, varför utnyttjar ni inte då era möjligheter till misstroendeförklaring här i kammaren? Då får vi se hur utfallet blir. Jag är övertygad om att vi har den politiska kraften och den parlamentariska styrkan att fullfölja den ekonomiska politik som är vår möjlighet att ta oss igenom sviterna av åttiotalskrisen. Vi får då exakt det som Ingvar Carlsson sade när han citerade mig, nämligen fler trygga jobb. Möjligheten är inte sämre i dag att få bättre ordning i de statsfinanser, som socialdemokraterna lämnade efter sig, och att få ett Sverige som står starkt i den europeiska konkurrensen. Med den inriktning av den ekonomiska politik som är regeringens, kring vilken vi kommer att arbeta för största möjliga samförstånd, tror jag att vi har ganska hyggliga möjligheter att redan under denna mandatperiod visa att vi har tagit oss igenom de värsta sviterna av 1980-talets misslyckande. Jag tror också att vi redan mot slutet av denna mandatperiod tydligt kommer att se att nedgången i svensk ekonomi, i dessa grundläggande avseenden, har vänt och att politiken var och fortfarande är riktig.

Fru talman! Nu var Carl Bildt väldigt oförsiktig. Carl Bildt avslöjade nämligen att det han kan tänka sig är att regera vidare med hjälp av Ny demokrati. Han säger: Det spelar inte någon roll om ni kräver misstroendevotum -- vi kommer ändå att klara oss, för vi har Ny demokrati. Vi socialdemokrater vill ha ett nyval, men det är statsministern som har det vapnet i sin hand, och vi har fått beskedet: Ni har bara att gå via misstroendevotum, och då klarar vi oss med hjälp av Ny demokrati. Jag undrar hur Bengt Westerberg känner sig just nu. Vi har redovisat vår ekonomiska politik i vår motion. Den enda ljuspunkten i det Carl Bildt har sagt i dag är att man nu uppenbarligen är beredd att acceptera att satsa på investeringar, som vi krävde redan i våras. I övrigt har vi inte fått några konkreta besked, mer än allmänna ord, om vad regeringens ekonomiska politik kommer att innebära. Däremot finns den socialdemokratiska ekonomiska motionen, och den kommer att vara vår grundval i det fortsatta handlandet. Visst kan vi diskutera 80-talet. Moderaterna var inte mindre intresserade av avreglering av kapitalmarknaden, som ledde till den våldsamma kreditexpansionen. Moderaterna ville ha en lösare, svagare finanspolitik än Socialdemokraterna. Och vad gjorde Moderaterna när vi hade en regeringskris? Jo, de sade: Vi stöder inte en regering som är på fallrepet. Det var Moderaternas insatser för att klara de ekonomiska kriserna. Det var Moderaternas insatser för att ställa upp för landet. Så var verkligheten den gången. Visst kan Carl Bildt kritisera den socialdemokratiska politiken på 80-talet. Visst kan jag kritisera de borgerliga regeringarna på 70-talet. Men det leder knappast framåt. Det är den sittande regeringens uppgift att lösa de problem som vi nu har. Carl Bildt kan inte uppträda som oppositionspolitiker längre, även om han hade med det i den första debatt som vi hade i kammaren. Carl Bildt är statsminister och skall ta ansvar i den egenskapen. Jag har tagit ansvar långt utöver vad som är vanligt för en oppositionsledare. Nu gäller det att visa ansvar och politiskt ledarskap. Ordfyrverkerier imponerar inte längre på svenska folket. Jag vill fråga Carl Bildt: När gav en moderatledare i opposition motsvarande stöd till en socialdemokratisk regering som jag har gett till den nuvarande regeringen? Det skedde inte under min tid, det skedde inte under Olof Palmes tid och det skedde inte under Tage Erlanders tid. Jag tror att det är så, fru talman, att Moderaterna är ute tio år för sent med sina nyliberala idéer. De idéerna har redan prövats och misslyckats i Storbritannien och i USA. Det går inte att svälta sig ur den djupa kris som vi nu befinner oss i. Det har man insett i USA och i Japan, och inom EG talar man nu om behovet av ett samlat initiativ mot arbetslösheten och ett gemensamt stimulanspaket. I Europa håller politiken på att återupprättas, och det är de idéer som socialdemokratin, och förhoppningsvis socialliberalismen, står för som nu har vind i seglen. I detta läge vore det minst sagt sorgligt om extrema marknadsförespråkare skulle få styra Sverige. Det är något av ödets ironi att den marknad som Moderaterna hyllar har underkänt regeringen Vi socialdemokrater menar att vi måste både arbeta och spara oss ur krisen. I vår ekonomisk-politiska motion har vi visat hur vi kan få i gång hjulen, hur vi kan få fart på Sverige igen och hur vi kan undvika utslagning av företag och en förödande massarbetslöshet. Vi vill satsa på investeringar. Vi vill att människor skall arbeta och utbilda sig i stället för att passivt gå och stämpla. Vi vill inte minst fördela krisens bördor rättvist. Jag är övertygad om att vi med en sådan politik kan återskapa den optimism och den framtidstro som vårt land behöver. Carl Bildt har försökt få det att framstå som om det finns en chans för krispaket 3. Han insinuerar även i denna debatt att det hela skulle ha löst sig om bara Socialdemokraterna hade ställt upp. Inte en enda av de experter som jag tillfrågade gav detta krispaket en chans. Jag hade ändå kvällen före, på onsdagskvällen, samlat vår riksdagsgrupp till ett möte för att ta ställning till förslag från regeringens sida, men vi fick inget förslag. Vi vet hur de borgerliga partiernas riksdagsgrupper, enligt Svenska Dagbladet, reagerade mot det meningslösa möte de hade. Vi fick ett förslag kl. 02.30 på natten, och marknaden skulle öppna några timmar senare. Det förslaget var dömt att misslyckas. Mer än 120 miljarder hade redan runnit ut ur landet. Vi ställde upp så länge det fanns någon rimlig chans att klara detta. Vi gick längre än något annat oppositionsparti i något land har gjort, enligt Financial Times. Jag tycker därför att ett klarare och tydligare erkännande från statsministern hade varit på sin plats i dagens debatt. Fru talman! Det sätt på vilket regeringspartierna nu har drivit igenom debattordningen innebär att jag nu har 3 minuter kvar av de 57 minuter som återstår, och därför har jag inte stora möjligheter att delta i resten av debatten.

Fru talman! Det är lågkonjunktur, och det går dåligt för Sverige. Men det är viktigt att alltid komma ihåg att det gick dåligt för Sverige också när det var högkonjunktur. Vare sig världsmarknaden har ropat efter våra produkter, som på 80-talet, eller efterfrågan har varit svag, som nu och på 70 talet, har det gått sämre i Sverige än i andra jämförbara länder. Vi måste alltså bekämpa två problem samtidigt: konjunkturen och de mera grundläggande faktorer som gör att vi släpar efter också i högkonjunktur. Socialdemokraterna har ofta en speciell historiesyn. De hugger av historien och börjar sent. Det är t.ex. vanligt att de nu skildrar händelseutvecklingen från hösten 1991, som om allt dessförinnan var frid och fröjd, som om stoppaketet aldrig hade förekommit, som om omfattande sparinsatser hade gjorts redan tidigare. Rekord i den vägen tar väl Allan Larsson i sin artikel häromdagen, där han antyder att Sveriges problem började i oktober. Allt var tydligen gott och väl fram till krispaket 2, men därefter tornade alla problem upp sig. Felet med devalveringen är att den kan lindra den tillfälliga krisen men också kan förvärra den långsiktiga krisen. Till våra strukturella problem har nämligen hört bilden av Sverige utomlands, att vi tar till devalvering så fort vi får problem. Det var synd att vi måste devalvera. Det var synd att den politiska kraftsamlingen inte klarade ännu en utmaning. Till skildringen av alla experters bedömning, som Ingvar Carlsson talade om, kan jag tillägga ett uttalande i en tidning från en person i EG kommissionen: Det var synd att ni misslyckades när ni var så nära. Jag kan naturligtvis inte bevisa att t.ex. Ian Wachtmeisters upprepade tal om devalvering och flytande krona eller Socialdemokraternas obenägenhet att ställa upp för krispaket 3 förorsakade eller starkt bidrog till Riksbankens beslut i torsdags, men ni kan inte heller bevisa motsatsen. Min poäng är att dessa båda ageranden -- de skall inte jämföras inbördes, men båda kan ha haft en inverkan på beslutet -- var felaktiga, oavsett resultatet. Nu får vi komma ihåg visan som säger ''minns i november den ljuva september''. Det fanns en tid då alla slöt upp bakom försvaret av kronan och då det träffades unika uppgörelser över blockgränsen. Nu har vi devalverat, och det är illa nog, men låt oss inte göra ont värre genom att återgå till en politisk kubbning -- det förvärrar bara våra problem. Det vi nu måste lyckas med är att mödosamt bygga upp det långsiktiga förtroendet för svensk ekonomi igen. I detta perspektiv tycker jag att det har funnits några oroande inslag de senaste dagarna, Jag har redan nämnt Allan Larssons artikel. Låt mig också nämna de ställningstaganden som tydligen gjordes på den socialdemokratiska partistyrelsens möte i fredags. Jag tror att många har svårt att förstå varför det just nu, efter den höst vi just har upplevt, känns angeläget för socialdemokraterna att damma av de gamla resonemangen om högerspöke och stämpla ut Carl Bildt som omöjlig i samarbetssammanhang. Det är just höst. Vi har sett en moderatledare som medverkat i breda krisuppgörelser, som har givit upp moderata hjärtefrågor, bl.a. för att tillmötesgå socialdemokraterna. Om lönen för en moderatledare som skär i försvaret och skjuter upp skattesänkningar och privatiseringar blir att bli stämplad som omöjlig samarbetspartner kommer många, tror jag, att tycka att det är orättvist. När Ingvar Carlsson nu försöker bunta ihop regeringen med Ny demokrati är det viktigt att komma ihåg att det blir problem för regeringen först i det ögonblick som socialdemokratin bestämmer sig för att samverka med Ny demokrati. Det vi har sett i höst är ju det slutliga beviset för att den här regeringen inte är beroende av eller utlämnad till Ny demokrati. Det är klassiskt att man, när man diskuterar mer långsiktig ekonomisk politik, rycker på axlarna och säger: På lång sikt är vi alla döda. Och det är ju sant. På lång sikt är vi alla döda. Men våra barn och barnbarn lever. Som statsministern var inne på måste vi ibland se ekonomisk politik också i det perspektivet. Under lång tid har vi löst våra problem genom att vältra över dem på kommande generationer. På kort sikt kan det vara lättvindigt att devalvera. På kort sikt kan det också vara roligt för ett politiskt system att återgå till den vanliga kubbningen. Men någon gång måste vi försöka lösa de långsiktiga problemen -- för vår skull men också för våra barns och barnbarns.

Fru talman! Riksdagen har tidigare fastställt regler för den här typen av debatter. Inför dagens debatt har socialdemokraterna vägrat att acceptera de fastställda reglerna och det har antytts att vi andra från regeringspartierna inte borde delta i debatten. Jag vill, fru talman, säga att jag upplever det som stötande. Man visar därmed förakt för alla oss andra, när vi vill utnyttja Sveriges viktigaste talarstol. Politiker har ansvar för att skapa framtidstro. Stagnation skall vändas till utveckling och nya möjligheter, där vi över partigränserna kan bygga något gemensamt. Höstens två krispaket har visat att vi kan ta gemensamma tag bara viljan finns. Det ger oss anledning att oftare söka efter det som förenar i stället för att prioritera det som skiljer. Vi får inte låta förra veckans misslyckande med att nå enighet kring en räddningsaktion för den svenska kronan övergå till konfrontation för konfrontationens egen skull. Jag hoppas att socialdemokraterna inte river de broar som vi gemensamt har nytta av här i landet. Men det verkar nu som om socialdemokraterna flyr undan sitt ansvar och försöker avleda intresset från sina egna misslyckanden under 1980-talet. Men arvet från 1980-talets inflationsekonomi förskräcker och ligger som ett tungt ok över svenska folket. Eftervården av den påtvingade devalveringen måste nu ges allra högsta prioritet. Misstagen från 1982 års devalvering får inte göras om under 1990 En flytande kronkurs innebär på intet sätt att de grundläggande problemen i den svenska ekonomin försvunnit. Obalanserna finns kvar. Arbetslösheten måste bekämpas och budgetunderskottet pressas ned. Förnyelsen av den offentliga sektorn måste fullföljas med stärkt grundtrygghet och ökad valfrihet som viktiga mål. Kraven på en rättvis fördelningspolitik är i det sammanhanget viktiga. Det är viktigt att alla -- politiker, fackföreningsföreträdare, arbetsgivare och den breda allmänheten -- inte nu ger upp krismedvetenheten för att vi fått en tillfällig lättnad genom en flytande växelkurs. Åtgärder för att förhindra en växande inflation måste även fortsättningsvis inta en framskjuten plats på den ekonomisk-politiska agendan. Vi får inte låta inflationen medverka till en ny kasinoekonomi av 1980-talets modell. En återhållsam, ansvarsfull och snabb avtalsrörelse är nu nödvändig för att skapa en långsiktigt uthållig ekonomisk politik. Arbetsmarknadens parter har därför ett stort ansvar i dessa dagar. Vi måste få ned räntenivån. Annars slår den höga räntan ut företag och arbetstillfällen och krossar ekonomin för tusentals hushåll. Detta förutsätter en fortsatt stram finanspolitik och en reducering av det strukturella budgetunderskottet genom betydande besparingar. Jag kan, fru talman, instämma i det statsministern tidigare sade om behovet av en stram finanspolitik. Men frågan är: Orkar socialdemokraterna ställa upp? Investeringarna i näringslivet är i dag nästan obefintliga. Det måste vi ändra på. Investeringarna måste stimuleras för att vi skall få fart på hjulen i svensk ekonomi. Då måste vi också pröva vissa selektiva åtgärder. Sverige behöver en aktiv och offensiv industripolitik. De mindre och medelstora företagen måste stimuleras. Som ett led i det arbetet bör skatter och avgifter för egenföretagare och fåmansföretag omedelbart sänkas till en nivå som är likvärdig med övriga företags. Småföretagen skall inte beskattas hårdare än de stora företagen! Vill socialdemokraterna medverka till en sådan lösning? Eller är socialdemokraterna fortfarande -- som ofta tidigare -- storföretagens fångar? Omfattande förstärkningar av miljövänliga kommunikationer och annan infrastruktur måste främjas. Hela landets produktionsförutsättningar måste tas till vara i en aktiv politik för regional utveckling. I en exportledd tillväxt finns alltid risk för ökad koncentration i samhället. I spåren efter 1982 års devalvering medverkade socialdemokraterna till en massiv flyttlasspolitik. Det får inte upprepas under När svenska folket nu tvingas betala för 1980-talets politiska misstag ökar kraven på att bördorna skall fördelas rättvist. Därför är det viktigt att grundtryggheten i våra olika socialförsäkringssystem säkras. Fru talman! Vi måste här i parlamentet skapa en bred politisk samling för landets bästa. Det är Centerns strävan att nå breda lösningar. Socialdemokraterna har nu -- på samma sätt som man gjorde i september -- chansen att visa att man sätter landets främsta före partitaktiska motiv. Produktiva insatser för arbete, för en uthållig tillväxt, är grunden i en stark ekonomi. För att bryta den onda spiralen av pessimism och passivitet krävs det nu åtgärder för arbete och aktivitet. Så skapar vi framtidstro i vårt land.

Fru talman! Det här debatten har initierats av det socialdemokratiska partiet. I partiets begäran om debatten skrev man att resultatet av regeringens -- och här menar man faktiskt den nu sittande regeringens -- politik har blivit att produktionen sjunker, arbetslösheten ökar och köpkraften försämras. Det resonemanget skulle självfallet kunna vara rimligt om den nuvarande regeringen hade innehaft regeringspositionen under en längre tid. Nu är det ju som bekant så att socialdemokraterna har varit i regeringsställning under nio av de tio senaste åren. Det vore klädsamt om socialdemokraterna inför kammaren och inför svenska folket ville erkänna att de har ett betydande ansvar för den uppkomna situationen. Statsministern har tidigare nämnt ett flertal socialdemokratiska ekonomer och debattörer som har vågat erkänna det, och jag tror faktiskt att det skulle underlätta debatten framöver. Den akuta krisen, och för övrigt hela höstens kriser, beror på 20 års försummelser när de gäller att ta itu med de grundläggande problemen i svensk ekonomi. De fördelar som vi vann genom de fem devalveringarna i slutet av 70-talet och början av 80-talet utnyttjades inte för att genomföra de nödvändiga förändringarna. Allt såg bra ut: arbetslösheten pressades ned, industrin gick för högvarv och tjänade bra med pengar, lönerna ökade och vi beslutade om nya kostnadskrävande reformer. Men vi vidtog inte de növändiga åtgärderna när de bästa förutsättningarna fanns. Då borde vi ha gjort det. För en tid sedan berättade ekonomiprofessorn Assar Lindbeck i ett TV-inslag en anekdot som han tyckte stämde väl in på många politiker. Han berättade om en man som föll från tjugonde våningen i en skyskrapa. När han passerade andra våningen, snabbt på väg mot nedslaget, konstaterade han: So far so good -- så långt allting väl! Det finns en risk för att vi som politiker agerar på det här sättet. Vi väntar tills vi slår i gatan, eller nästintill, innan vi vidtar åtgärder. Jag tycker att den politiska situationen under många år kan beskrivas på detta sätt. När den borgerliga regeringen tillträdde hade man först att försöka bryta ner den felaktiga bild som socialdemokraterna försökt etablera om ''vändpunkten'' och ''ljuset i tunneln''. Som bekant behöver inte det ljus som man ser längre fram i tunneln med nödvändighet vara mynningen utan det kan precis lika gärna vara ett mötande tåg. Så var fallet, bildligt talat, för svensk ekonomi den här gången. De fördelar som devalveringarna skapade var uppätna i slutet av 80-talet. I den nya regeringens första budget föreslogs rejäla besparingar. Det följdes upp i kompletteringspropositionen. Under tiden fram till det att krisen blev akut på höstkanten valde socialdemokraterna att säga nej till i stort sett alla besparingsförslag som regeringen presenterade. Så småningom blev krisen uppenbar för alla. Socialdemokraterna ställde förtjänstfullt upp på många -- även för partiet -- svåra beslut. Många med både svenska och internationella mått mätt betydande besparingar genomfördes. Men det visade sig inte räcka. Kronan tilläts flyta. Även om det är ett misslyckande att den fasta kronkursen inte kunde hållas, finns det självklart kortsiktiga fördelar med den nu uppkomna situationen. Det finns förutsättningar för att räntorna skall sjunka, och det finns stora möjligheter för exportberoende industriföretag att återvinna förlorade marknadsandelar. Den faktiska devalveringen har dock i sig inte löst några problem utan lindrar egentligen bara symtomen. Det är precis lika angeläget som någonsin tidigare med en politik som minskar och helst eliminerar det strukturella budgetunderskottet. Det måste vi ha lärt oss av 80 talet och de försummelser som gjordes då. Trots allt tror jag att det är viktigt att vi inte tittar för mycket i backspegeln. Vi är på väg mot framtiden. Historien är som den är. Vi måste se framåt. Det politiska systemets trovärdighet beror på hur vi lyckas hantera den ytterligt svåra situation som vi befinner oss i. Det finns ett betydande värde i att partierna gemensamt ser framåt och arbetar tillsammans i stället för att bekämpa varandra. De två första krispaketen visar att det går då bara viljan finns. Det politiska systemet kan i sina bästa stunder t.o.m. överträffa det som förväntas och begärs. I dag är så gott som alla överens om att marknadsekonomin är det instrument som bäst kan trygga vår välfärd och vår gemensamma framtid. Det gäller trots att baksidan av 80-talets klipp och spekulationsekonomi är uppenbar för alla. För att inte slå över i en rå kapitalism behöver marknadsekonomin fungerande korrektiv som inrymmer begrepp som hederlighet, ansvarstagande, rättvisa, sparande och ett ansvarsfullt förvaltande av våra begränsade miljöresurser. Häri ligger en av framtidens stora utmaningar -- att hitta ramarna för marknadsekonomin. Det är det bästa instrumentet, men det behövs ramar. I den nu aktuella situationen gäller det att hålla kvar inflationen på en låg nivå. Arbetsmarknadens parter spelar en avgörande roll. Det gäller att pressa ned räntorna och arbetslösheten och självklart att komma till rätta med obalanserna i budgeten. Från kristdemokratiskt håll är vi beredda att gå långt när det gäller att göra besparingar för att i övrigt uppnå dessa mål. Vi vill göra det samtidigt som vi slår vakt om de sämst ställda. Jag tror att svenska folket mot bakgrund av budgetunderskott och statsskuld är berett att bära omfattande besparingar om de upplevs som rättvisa. Fru talman! Framöver kommer det säkert att finnas rika tillfällen för partier som vill skära pipor i vassen. Men det är oansvarigt att ställa sig vid sidan av det mödosamma arbetet med att renovera den svenska ekonomin är oansvarigt. Jag hoppas att vi kan få en diskussion och en bred uppslutning kring en gemensam ekonomisk strategi framöver.

Fru talman! Vi har just hört nästa kapitel i min bok Krokodilerna. Jag ber att få tacka för detta. Det var krokodilernas kamp mellan herrar Bildt och Carlsson, som numera betvivlar varandras kompetens men inte sin egen. Resonemangsäktenskapet har nu spruckit, och vi andra frågar oss nu när det snart är jul om det blev något av paketen. Tänker någon stå för någonting? undrar folk. Frågan är om de har fått något svar i dag. Ingvar Carlsson klagar på att han inte har tid, men han kanske har tid att svara när det gäller det första och det andra paketet. Den 14 oktober lade jag fram ett mycket bra förslag i den här kammaren. Det betecknades som uselt. Förslaget handlade om att man skulle skära ordentligt i det strukturella budgetunderskottet, och att samtidigt göra en dynamisk satsning i vårt samhälle och att sänka räntan. Det betyder att man skall låta kronan flyta. Som en offensiv åtgärd -- genomförd av Sveriges regering, gärna med stöd av Socialdemokraterna -- hade detta fått mycket stor effekt. Det handlar inte om att devalvera, herr Leijonborg. Att låta kronan flyta är något helt annat. Det viktiga är att det skulle ha varit en offensiv, välförankrad åtgärd. Då hade det varit mycket bättre, och den här debatten skulle ha låtit på ett annat sätt. Men i stället sade de stora krokodilerna: O nej, ve och fasa, det här går inte! Därefter gasade Bildt och Carlsson iväg tillsammans. Observera detta! Den enda vägen, den tredje vägen eller den nya vägen gick rakt in i en bergvägg, som inte ens en riksdags Rambo kunde flytta på. Vanligt folk skulle möjligen väja när de ser en sådan bergvägg, men det gjorde man inte. Frågan är vem man skall kritisera mest. Skall man kritisera dödspiloten eller kartläsaren? Jag tycker nog att kartläsaren Ingvar Carlsson är sämst, eftersom han hoppar av inför sista fartsträckan och pekar på piloten när denne kraschar. Dessförinnan hade Ingvar Carlsson själv lagt egna lik i lasten, sprutat litet olja på framrutan, grävt sönder vägen tillsammans med facket och hällt flygbensin i tanken. Det gäller nu att se framåt på vad kamikazepiloten Carl Bildt kommer att göra. Han överlevde nämligen, vilket är ovanligt i just den branschen. Frågan är om han nu skall borsta av dammet och sätta sig i en ny bil och köra med förbundna ögon i stället med följande förklaring: Det har ju gått förr. Vi har blundat och kört tidigare, och det brukar gå bra. Vägen känner vi. Den går bara rakt på. Men si, ingen vet hur vägen går och vad som döljer sig bakom nästa krök. Det finns ingen karta, även om Bengt Westerberg sitter och läser på den hela tiden. Låt oss därför gå ur bilen ett ögonblick och se på verkligheten. Frågan är om minoritetsregeringen, herr statsminister, skall intala sig att den har majoritet. Det gjorde den för ett år sedan. Det är intressant att se om den tänker göra det nu. Jag har tidigare rekommenderat en studieresa till Danmark. Det reses mycket i denna kammare. Ni kan sticka ner till Danmark på ett par dagar och få en extra lektion i minoritetsregerande. Danskarna brukar ju klara det. Jag tror att det är farligt att släppa ut den ena proppen efter den andra utan att ha skapat en parlamentarisk majoritet. Då kan man, så att säga, gå på en propp själv. I det här läget tycks det egentligen bara finnas Ny demokrati att tala med. Vi är hemskt tacksamma för att vi har nämnts vid namn i något anständiga sammanhang här. Det är första gången så sker. Det tar sig. Jag hoppas nu att inte kända soffkomplex och andra barnsligheter skall styra regeringens agerande. Jag tror att regeringen måste lösa sina egna interna problem om den skall vara med och lösa Sveriges problem. Ingvar Carlsson undrade hur Bengt Westerberg känner sig. Det undrar jag också. I övrigt tänker kanske Ingvar Carlsson och jag olika. Vad föreslår då Ny demokrati? Ja, en hel del saker. Jag hinner inte gå in på alla nu. Är det några som har litet tid på sig är det vi andra. Men låt mig ta upp några viktiga punkter. Riksbankschefen Bengt Dennis och regeringen måste föra en lågräntepolitik. Riksbanken bestämmer den korta räntan, vilken borde komma ner till 5--6 %. Marknaden, verkligheten, bestämmer den långa räntan, som kanske hamnar på 8, 9 eller 10 % -- det är svårt att uttala sig därom. Svenska kronan kommer ytterst att värderas utifrån Sveriges produktivitet och kostnadsläge -- alltså inga kostnadshöjande löner. Villkora stöden till bankerna! Jag har en lång lista med förslag till andra åtgärder som kanske skulle få i gång jobb. Kanske hinner jag med det senare här. Jag upprepar: Villkora stöden till bankerna, så att de inte kan tacka för skattebetalarnas hjälp och för de garantier som de fått genom att döda sina egna kunder. Det är ju vad de sysslar med nu. Kräv en motprestation! Gå på de otroliga differenserna mellan ut och inlåningsräntorna, som är ett jätteproblem! Sätt också fart på riskkapitalbolagen! Och sist men inte minst: Modernisera arbetsrätten! Det är genom en modernisering av arbetsrätten som man kan få fart igen på de riktiga jobben. Det finns dynamiska effekter. Jag återkommer senare till den saken. Det finns också pengar att spara. Det finns heliga kor -- flyktingpolitik, bistånd och organisations-, press och partistöd -- som man kan attackera. Där finns det 50 miljarder kronor att karva i. Därmed är det slut på min taletid, men jag återkommer.

Fru talman! Jag vill bara, för att inte vara frånvarande i debatten om debattordningen, för protokollet ha sagt att jag finner det fullständigt oacceptabelt i varje del att det 30 minuter före debattens början meddelas att man har lagt om debattordningen. Sådant får icke förekomma i fortsättningen. Sedan till debatten om ekonomin, som trots allt är den mest väsentliga. Låt mig konstatera att samtliga talare som varit uppe och talat, med undantag av Ingvar Carlsson -- från Ian Wachtmeister, författaren, till Lars Werner, vigselförrättaren -- har intygat att roten till de ekonomiska problem som Sverige har återfinns i misslyckandena på 1980-talet. Jag tror att det är viktigt att detta sägs. Jag tror också, som Göran Hägglund påpekade, att det är viktigt att vi möter den insikten och får det erkännandet också från Det är först när vi inser vad som gick snett och hur det gick snett som vi skapar förutsättningarna för den politik som varaktigt kan föra oss ut ur krisen. Jag vill också gärna ha sagt att det i den situation som vi nu befinner oss i inte finns några enkla lösningar. Det finns inga genvägar, utan vi måste i grunden förändra den struktur som har gett oss problem och som har fört oss in i krisen. Jag hävdar, med risk för att förenkla något, att förutsättningarna för arbete, för sparande och för företagande har försvagats i Sverige under lång tid. De förutsättningarna måste förbättras. Vi kan inte bedriva en politik som bygger på tron att ekonomisk politik är att spekulera om tillgångar som inte finns eller att fördela en tillväxt som har förbytts i sin motsats. Det måste bli en ekonomisk politik som återgår till huvudfrågorna och som tar sig an de verkliga problemen. Jag ställde två frågor till Ingvar Carlsson som jag inte har fått något svar på. Den första var: Inser inte socialdemokratin nödvändigheten av att förbättra såväl stora som små företags situation? Annars klarar vi inte av att lösa sysselsättningskrisen och att få fram de nya jobben. Jag har stått i denna talarstol i flera år och varnat för industrikrisen, varnat för konsekvenserna. Nu vill jag gärna ha en så bred uppbackning som möjligt för en politik som förbättrar för företagen och därmed skapar förutsättningar för att trygga jobben. Den andra frågan var: Inser inte socialdemokratin att det är nödvändigt att spara i offentliga utgifter, och att spara rejält? Alternativet är att låna och låna och låna alltmer, att sätta oss i skuld på ett sätt som gör att vi kommer att få interna problem som blir allt tydligare, inte minst fördelningspolitiska. Vi kommer inte heller att klara Sveriges roll i det europeiska samarbetet på 1990-talet. Det var bra att vi fick en överenskommelse, den första krisuppgörelsen, om det strukturella underskottet i de offentliga finanserna. Det arbetet måste fullbordas under de kommande åren. Mycket kort -- jag skall inte fördjupa mig för mycket i detta, för jag vill det egentligen inte -- måste jag nämna att Ingvar Carlsson ägnade sig åt litet mytbildning. Han sade att näringslivets ställningstagande var avgörande för socialdemokratins ställningstagande. Den torsdagen när detta inträffade kom Ingvar Carlsson, mitt på dagen, via TT eller vad det nu var, ut med ett uttalande som antydde tveksamhet och som refererade till näringslivets inställning. Jag har i min hand ett brev som minuterna efter det uttalandet gick från Industriförbundet till Ingvar Carlsson. Där vädjade näringslivet och industrin till socialdemokratin att ställa upp. Jag hyser respekt för att man intar de ståndpunkter som man fattar, men man skall inte gömma sig bakom andra när detta bevisligen -- brevet finns här -- är fel. Jag vill bara referera till vad Affärsvärlden skriver i dag på morgonen. Jag delar inte tidningens uppfattning, men man skriver så här: Den viktigaste utlösande faktorn bakom den senaste valutakrisen var med stor säkerhet det faktum att Socialdemokraterna inte klarade det politiska trycket från den egna rörelsen, utan drog tillbaka sitt stöd. Jag understryker igen: Jag delar inte denna uppfattning. Jag avser icke själv att föra den till torgs. Men den mytbildning som socialdemokratin driver när man gömmer sig bakom näringslivet har inget stöd, vare sig i näringslivets publikationer eller i dess officiella ställningstagande. Låt mig med anledning av ställningstaganden från företrädare för övriga partier bara säga till Ian Wachtmeister att jag helt och fullt delar strävan efter så låga räntor som möjligt. Det är alldeles självklart att vi måste sträva i den riktningen i det läge som nu har uppkommit. Men vägen till låga räntor går via låg inflation. Därmed är en prioritering av inflationsbekämpningen det enda varaktiga sättet att få ned räntan. Vägen till en låg inflation går delvis, inte enbart, via en stram finanspolitik. Jag hoppas att vi skall kunna vara överens om att låga räntor föutsätter låg inflation. Jag förutsätter att de medel vi hade i inflationsbekämpningen, den fasta växelkursen, nu ersätts av andra medel från riksbankens och regeringens sida. Enbart så kan vi få den låga ränta som är så betydelefull för att företagen skall ha möjlighet att komma i gång, att nyanställa och ytterst att häva oss upp ur 80 talskrisen.

Fru talman! Carl Bildts första fråga gällde om vi ville förbättra företagens situation. Svar: Ja. I andra krispaketet ville vi sänka arbetsgivaravgiften med 8 %. Regeringen ville stanna vid 5 %. Hade vårt förslag genomförts hade de svenska företagen haft en betydligt bättre situation i dag. Näringslivet har nyligen uttalat sig om de bästa kommunalpolitikerna i Sverige. Fem socialdemokrater hamnade på de fem första platserna. Det säger någonting om näringslivets inställning till vår politik. Affärsvärlden är synnerligen dåligt informerad om man skriver på det sättet. Mer än 120 miljarder hade hunnit rinna ut ur landet innan vi fick regeringens förslag. Innan vi hann svara hade ytterligare 25--30 miljarder hunnit rinna ut. Det är fakta. Ingenting hade i det läget kunnat förhindra beslutet att kronan skulle flyta. Carl Bildt sade också att han tog avstånd från Affärsvärlden. På frågan om vi är beredda att spara på offentliga utgifter vill jag svara att det var Det gällde 45 miljarder kronor i socialförsäkringssystemet. Vi var bättre förberedda även på sparande när vi kom till förhandlingarna, för vi satte i gång i våras. Ni kom tämligen oförberedda till förhandlingarna om första krispaketet. Carl Bildt har gett besked i dag om att han inte tänker utlysa nyval. Han är beredd att regera vidare med Ny demokrati. Efter att därefter ha lyssnat på Ian Wachtmeister, borde regeringen kanske ändå ompröva den strategin. Det står i ordspråket: Bättre en ände med förskräckelse, än en förskräckelse utan ände. Det kanske statsministern bör tänka på. Trots allt är jag ganska optimistisk, för nu svänger värderingarna. Nu kommer en ny ideologi fram i världen. Första uttrycket för det var Clintons seger i USA. Clinton och Carl Bildt är ungefär lika gamla. Men Clinton har en vision om en ny politik, medan Bildt tänker ungefär lika ålderdomligt som Bush. Därför är Moderaterna också här utan chans i framtiden. Det blir nya politiska krafter som kommer att segra. Socialdemokratin kommer nu i oppositionsställning att kämpa för att arbetslösheten skall ned. Underskottet i budgeten skall ned. Däremot skall tillväxten öka. Vi måste få fart på investeringarna, och vi får inte dra ned efterfrågan 1993 så att det leder till en depression. Den enda vägen är slut. Det har bekräftats på många sätt. Dagens debatt har inte gett något besked om en ny politik från regeringens sida, av det enkla skälet att den politiken, tror jag, helt enkelt inte finns. Därför är det egentligen dags, fru talman, att börja planera för en stark regering, en regering med majoritet, en regering som bygger på nya värderingar och nya idéer som hör 90-talet till. I en sådan regering måste socialdemokratin finnas med.

Fru talman! Socialdemokraternas beslutsvånda för en vecka sedan framstår litet egendomlig, tycker jag. Ville ni ha en större arbetsgivaravgiftssänkning? Det förslaget fanns med redan i det andra krispaketet. Det var huvudingrediensen i det tredje paketet. Den största enskilda finansieringen var just en forcering av det besparingsförslag som Ingvar Carlsson nu berömde sig över, Allan Larssons s.k. utflyttningsmodell. Jag tycker inte att det borde ha varit så förfärligt svårt att i onsdags kväll än en gång sluta upp bakom försvaret av kronan. Jag delar Carl Bildts verklighetsbeskrivning när det gäller näringslivets bedömning av vilken valutapolitik som borde föras. Jag kan hänvisa till ännu en tidning, nämligen Dagens Industri, som gjort en enkätundersökning med 19 företagsledare. Praktiskt taget samtliga beklagade devalveringen. Både Ingvar Carlsson och Ian Wachtmeister har haft funderingar om Bengt Westerbergs känslor. Jag har umgåtts en hel del med Bengt Westerberg under de senaste dagarna. Såvitt jag kan bedöma är hans känslor tämligen som vanligt. Han känner möjligen en viss oro för att några av de saker som inträffat de senaste dagarna signalerar att vi är på väg tillbaka till ett politiskt klimat med mindre samförståndsanda.

Ian Wachtmeister försöker göra en distinktion mellan begreppen devalvering och flytande kronkurs. Det är en distinktion som i praktiken naturligtvis inte existerar. Alla vet att flytande kronkurs i praktiken innebär en devalvering. Det är och förblir oacceptabelt av en person i Ian Wachtmeisters ställning att offentligt tala för en devalvering. En devalvering är en allvarlig sak som innebär allvarliga kapitalförluster för enskilda och företag. Det är oacceptabelt att agera så att man själv kan provocera fram den. Ännu mer oacceptabelt är det att tala för en offensiv devalvering. Det skulle kraftigt ha försämrat våra möjligheter till integration med Västeuropa och samarbete med EG. Vi kan vara glada för att vi ändå har en regering som kunde säga att den kämpade in i det sista för att klara de förpliktelser som konungariket Sverige har åtagit sig.

Fru talman! 90-talets problem kräver starka regeringar. 80-talet förstördes av Socialdemokraternas politik som syftade till spekulation, hög inflation, ökade klyftor och ökad koncentration. Vad som nu behövs är en samling kring politiska nyckelfrågor för att städa upp efter Det verkar i den här debatten som att Socialdemokraterna försöker glömma vad som hände under 80-talet. Det är ganska typiskt. Jag vill citera vad Kjell-Olof Feldt skrev i sin bok Alla dessa dagar: ''De åtgärder jag efterlyste krävde en uppgörelse med statsministern. Och han verkade helt omedveten om att några problem fanns kvar att lösa, snarare var han lättad och belåten över sin duktiga regering. Tydligen hade han haft ännu sämre kontakt med budgetförhandlingarna än jag. - - Vi var på väg in i en ny kris.'' Detta var den bild som vi fick av 80-talet. Ingvar Carlsson sade att man eftersträvade fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter. Då är frågan: Ställer ni också upp på att finansiera dem? Det har varit litet si och så när det gällt att orka med att finansiera alla de förslag som framförts i diskussionerna om de olika krispaketen. Fru talman! Jag ser krisuppgörelsen i september mellan regeringspartierna och Socialdemokraerna som att det ändå gavs hoppingivande möjligheter, så att vi med stor majoritet här i riksdagen nu kan genomföra nödvändiga finanspolitiska åtgärder. Det är en viktig etapp. Det är en första etapp i ett ekonomiskt saneringsarbete, där så många som möjligt bör delta. Det i sin tur bör leda till lägre räntor. Det skall skapa ökade investeringar, framtidstro, hopp och tillväxt i ekonomin, samtidigt som vi måste skapa den långsiktiga balansen i samhällsekonomin. Jag ser krispaketen och uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna som en viktig investering för det fortsatta arbetet. Men det innebär att också Socialdemokraterna måste stå fast bakom uppgörelserna i alla de olika delarna. Uppgörelser mellan partierna kräver förstås uppoffringar av alla. Så är det i en kompromiss. Men jämfört med att vi skulle ha blockerat en politisk lösning är ändå svenska folket vinnare i det här arbetet. Jag tycker faktiskt att vi i den efterföljande debatten skall lägga konfrontationer åt sidan och i stället söka efter det som förenar. I stället för att kora vinnare och förlorare, i stället för att utse syndabockar skall vi försöka samlas på den gemensamma vägen till gagn för det svenska folket. Jag hoppas att Socialdemokraterna inte ställer sig vid sidan av denna gemensamma väg.

Fru talman! I måndags var jag i Gnosjö där mitt parti, Kristdemokraterna, och företagarna arrangerade ett seminarium omkring småföretagens situation. Där belystes många frågor. Det handlade om riskkapitalförsörjningen, ränteläget och mycket annat. Där fanns flera företagare som själva hade eller som kunde referera till andra i sin omgivning som hade mycket stora utlandslån. De kände till många företag som sannolikt nu kommer att gå omkull på grund av devalveringen. Vi kan naturligtvis ha synpunkter kring det rätta i att i det här läget ha utlandslån, men det hjälper inte de företag och de anställda som nu drabbas genom att deras stora skulder skrivs upp eller i praktiken blir större och svårare att kämpa med. Många företag kommer att få betydande problem. Statsministern har här punkterat Socialdemokraternas resonemang om grunderna för sitt ställningstagande när det gäller det som kallas krispaket 3 genom det brev som presenterades här. Regeringen såg det som sin skyldighet att in i det sista, så länge det fanns någon som helst chans till framgång, kämpa för att rädda den fasta kronkursen. Det finns skäl att uttryck en viss besvikelse över att Socialdemokraterna gav upp i stället för att fortsätta att kämpa. Jag kan naturligtvis inte hävda att kronkursen hade räddats, om Socialdemokraterna hade ställt upp, men chanserna hade definitivt inte minskat. Om en skuta riskerar att haverera kan man rimligtvis inte skälla på den manskap som försöker rädda skutan för att gå under. Om regeringen inte hade gjort sitt yttersta för att undvika en devalvering eller en flytande kronkurs, hade naturligtvis kritiken riktats mot overksamhet och bristande handlingskraft. Det är alltid rätt att försöka. Ingvar Carlsson använde ett talesätt. Jag vill också använda ett: Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge.

Fru talman! Nu har vi fått höra att det är Ny demokratis fel att det gick illa. Det var intressant, hoppsan. Till herr Leijonborg vill jag säga att den fasta växelkurspolitiken är det som är det stora felet. Om man devalverar, sätter man en ny fast växelkurs, och det är lika fel igen. Det är en väldig skillnad på devalvering och flytande valutor. Det trodde jag att även ni i Folkpartiet kände till. Vad som också har orsakat denna krissituation är den ihåliga kedjebrevsekonomi som fanns från början. Den skapades av andra. Ny demokrati har faktiskt haft rätt i en serie frågor. Det beror inte på att vi är extra begåvade utan på att vi möjligen är realister. Vi talade t.ex. om och drev igenom att det skall finnas riskkapitalbolag. Det höll på att bli regeringskris på grund av det. Vi talade om hur flyktingpolitiken såg ut och vad som måste åtgärdas för att vi inte skulle förlora 10 miljarder kronor i onödan. Nu har alla vänt och säger att ungefär var det rätt. Vi talade också om att det såg ut att gå rakt åt helskotta när det gällde valuta och räntepolitiken. Verkligheten är vår vän, men den är kanske politikers fiende i övrigt. Till Ingvar Carlsson vill jag säga att jag kommer från näringslivet. Jag har tillbringat mitt liv där i motsats till Ingvar Carlsson. Att alla där är socialdemokrater var en nyhet för mig. Det går undan, vill jag lova, med förändringarna i så fall. Jag vill upprepa hur viktigt vi tycker att det är att skapa jobb. Vi har en lång lista med åtgärder som skall vidtas. Det ger inte sysselsättning att hälla pengar över AMS. Det skapar inga jobb. Men det finns en serie åtgärder att vidta. Jag hinner inte gå in på alla, men jag kan nämna några. Ändra t.ex. konkurslagen så att leverantörerna skyddas. Använd löntagarfondsmedel -- det som blir kvar efter riskkapitalbolaget -- till en konkursgarantifond och fullgörandegarantier på byggsidan. Då kan man rädda jobb där. Industrin skall man hjälpa. Man skall inte tro att det är politikerna som skall göra affärer. Vi vet att regeringen levererade olja för ett tag sedan till Baltikum. Det kom fram någon annanstans efter några månader. Det går inte särskilt bra. Ge i stället förutsättningar för industrin. Att ge exportkrediter för Östeuropainvesteringar är t.ex. ett bra sätt. Tänk på det här med dynamiska effekter. Det gäller nu att få hjulen att rulla. En del populister kallar det att få drag under galoscherna. Se t.ex. på bensinskatten. Finns det kanske någonting bättre än att ha den, nämligen en fordonsskatt? Bensinskatten kanske ger mer minus än plus, även om det matematiskt ger ett plus. Räkna på det på finansdepartementet. Vi vet att man inte gjort det, för vi har frågat. Sedan måste man införa nya system. Man måste få det hela att hänga ihop. Vi har tagit upp några saker, t.ex. sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, arbetsskadeersättning, garantilön. Det fuskas i Sverige. Man måste få stopp på det. Det kan man få genom att införa hållbara system. Där behövs ett stenhårt arbete. Vi ställer gärna upp på det. Vi gör allt för att se till att det inte är svartjobben som blir de mest lönsamma. Ute i landet iakttar folk och ser att de som tjänar pengar i dag är de som jobbar svart och lurar andra på bidrag. Folk måste inse att det är människorna själva som betalar, varken Carl Bildt eller Ingvar Carlsson.

Fru talman! När Lars Werner talar om ekonomisk utveckling, industri och näringspolitik skall man ha i åtanke att han representerar ett parti som under decennier har föreslagit Sovjetkommunistisk utvecklingsmodell för Sverige. Denna modell har förött halva Europa, och den skulle ha förött Sverige också. Hans auktoritet är på denna punkt obefintlig. Jag vill kort beröra historieskrivningen om vad som inträffade. Jag skall inte gå in i detaljer, för vi har avslutat den debatten. Jag vill bara konstatera att Socialdemokraterna, oavsett motiven, kastade in handduken i slutskedet. Det kan de göra, men de skall inte försöka att krypa bakom andra när de motiverar detta enligt min mening föga hedrande agerande. Ingvar Carlsson säger att den inriktning på den ekonomiska politiken som jag här har angett inte är ny. Det är rätt. Vi har i grunden samma problem denna vecka som vi hade förra veckan. Därmed krävs det i grunden samma ekonomiska politik denna vecka som förra veckan. 80-talsproblemen är kvar -- det är de som förföljer oss. Det är dessa vi i grunden måste ta itu med genom att återupprätta näringslivets konkurrenskraft och genom att sanera offentliga finanser. Dessa har förstörts av att generationer av politiker har lovat långt mycket mer än vad det finns ekonomiska förutsättningar för att någonsin infria. Arbetet med att återupprätta näringslivets konkurrenskraft och att sanera statsfinanserna skall vi fullfölja. Jag hoppas att vi där också kan räkna med ett så brett samförstånd som möjligt. Ingvar Carlsson antydde att det kan finnas en beredskap från socialdemokratin att gå i denna riktning. Det hälsar jag med stor tillfredsställelse. De vindar som blåser över världen är i denna del alldeles entydiga. Ingvar Carlsson åberopar gärna Bill Clinton. Fortsätt gärna med det, men gör då också som Bill Clinton! Gör upp med det gamla vänsterideologiska arvet. Det har ingen relevans i den moderna tiden. Gå tydligt till höger i den ekonomiska politiken. Det är då politiken blir ekonomiskt relevant och börjar närma sig det som är ekonomiskt realistiskt. Framtiden kräver en politik som utgår från de grundteser som vi har lagt fast. Det är den politik som vinner mark över hela världen. Det är den politik som också Socialdemokraterna måste föra. Det är den politik som kommer att ligga till grund för det återupprättande av tillväxt, företagande, arbetstillfällen och sunda statsfinanser som vi kommer att se under denna mandatperiod.

Fru talman! En skillnad mellan djurskyddslagen och många andra lagar är att dem det gäller, dvs. djuren, inte själva kan föra sin talan. De mest hårresesande brott sker, som ofta inte kommer fram i ljuset, eftersom de sker i det fördolda, utan insyn av allmänheten. Det finns därför, enligt min mening, särskild orsak att vara speciellt vaksam. I 29 § djurskyddslagen, som i och för sig har fått en skärpning, finns en utgång att slippa påföljd, nämligen texten: ''Förbud skall inte meddelas om det kan antas att ett upprepande inte kommer att inträffa.'' Förbudet avser alltså förbud att handha djur om man t.ex. vanvårdat eller misshandlat ett djur. Även om ett förbud att ha hand om djur rör enskildas integritet och i vissa fall begränsar deras möjligheter att fritt välja näringsverksamhet, anser jag att förbud alltid bör användas i sådana fall då djurhållaren grovt försummat tillsynen eller vården av ett djur. Detta borde, enligt min mening, vara lika självklart som att man drar in körkortet för en rattfyllerist en bestämd tid, även om man tror att brottet inte kommer att upprepas. Sådana förändringar i djurskyddslagen fordrar emellertid ett nytt genomarbetat förslag. Jag anser att övriga förslag till förändringar när det gäller förbudet att ha hand om djur är bra och kommer därför att i annat sammanhang att återkomma till frågan om vid vilken grad av försummelse som ett förbud skall tillgripas. Det är således oerhört viktigt att djurskyddstillsynen fungerar på alla nivåer. Claus Zaar kommer senare att utveckla våra synpunkter, speciellt när det gäller den lokala tillsynen i kommunerna. Ett annat område där tillsynen försvåras är djurtransporter. Det bör skapas bättre möjligheter att utkräva ett ansvar även av dem som utför djurtransporter. Ansvaret borde var strikt i den betydelsen att någon åläggs ett totalansvar för hela hanteringskedjan vid djurtransporter. Ett sådant ansvar bör således omfatta även leverantörsledet och mottagarledet. Claus Zaar kommer även på detta område att ge ytterligare detaljer om vår inställning. Fru talman! I det nya gränslösa Europa som vi snart i stor utsträckning får tillgång till via EES-avtalet, är fri rörlighet av människor en av fyra viktiga pelare. För mig ter det sig då helt naturligt att detta i förlängningen skall gälla även människans bäste vän, dvs. hunden. I Europa har detta varit en självklarhet sedan länge. Hundar kan medföras över gränser mellan länder, givetvis förutsatt att de har en fullgod identifiering och ett vaccinationsintyg för bl.a. rabies. I Sverige finns det för närvarande ca 700 000 hundar. Omsatt till antalet människor som är involverade i hundägande, blir motsvarande siffra ca två miljoner. Många av dessa människor lider svårt av att de inte kan ta med sig sin jycke utomlands. Det är svårt att förstå att det som kan fungera bra i Europa inte kan fungera hemma i I utskottets betänkande anges att Statens jordbruksverk har inrättat en expertgrupp som har fått i uppgift att undersöka om det finns fullgoda alternativ till karantän. Jag uppfattar detta som att det nu finns en ambition att tillsammans med övriga länder i Europa söka finna en lösning med gemensamma regler, som tillåter fri rörlighet även för resande med hund. Att viss inskränkning måste accepteras med krav på vaccinering, hälsoundersökningar och liknande, är naturligtvis självklart. Jag kommer att följa expertgruppens arbete med stort intresse och förutsätter, eller snarare hoppas, att man snart kommer fram till ett positivt resultat som kommer att glädja många hund och kattägare. Fru talman! I Sverige är det förbjudet att vaccinera sin hund mot rabies. Hundägare är generellt mycket måna om sina djur. Det är därför orätt att inte låta hundarna få det skydd mot rabies som en vaccination ger. Dagens rabiesvacciner svarar mot de högst ställda säkerhetskraven. Vaccinationsförbudet i Sverige har motiverats med svårigheter att ställa rabiesdiagnos på vaccinerade hundar. Modern virologisk teknik klarar mycket enkelt att skilja på färsk rabiesinfektion och immunitet efter vaccination. Det finns därför inga egentliga sakskäl att inte tillåta vaccination. Det skulle till exempel skänka stor trygghet för ägare till hundar som används till jakt, särskilt i gränsområdena till Finland, där risken för att hunden kommer i kontakt med rabiessmittat vilt är stor. En sak som förbryllar mig, fru talman, är att min motion ändå avstyrks fastän det finns så många riksdagsmän som delar min uppfattning. Detta är ju absolut inte en partiideologisk fråga. Det handlar ju ytterst bara om att låta människor få känna trygghet och omtanke om sin bäste vän, sin hund. Det är beklämmande om bara några få vågar rösta efter sin övertygelse. Utskottet har, enligt min mening, valt den enklaste utvägen, nämligen att gömma sig bakom en pågående utredning. I detta fall är det inte motiverat. Vaccination mot rabies kan mycket väl tillåtas utan att man på något sätt inkräktar på utredningen. Det finns inga bärande sakskäl. Det finns inte heller någon statistik som talar emot rabiesvaccin. I Världshälsoorganisationens senaste tioårsstatistik finns inte ett enda fall av rabies bland vaccinerade hundar i EG-länder. En ovaccinerad hundstam kan däremot vara en ren kruttunna. Se vad som hände i Finland 1988. Jag ser på talarlistan att Carl Olov Persson kommer att föra utskottsmajoritetens talan. Det skall bli intressant att höra om han anser att det finns några sakskäl till utskottets beslut och att han inte bara gömmer sig bakom utredningens eventuella resultat. Jag vill gärna att han redovisar detta för riksdagen i dag. Ett uteblivet svar från honom kommer jag att tolka som att han medger att jag har rätt. Fru talman! Jag yrkar bifall till mina reservationer när det gäller mom. 11 och mom. 16 samt i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag börjar med att vända mig till Christer Windén. Jag förstår att han vill följa upp den här frågan med tanke på alla kort som vi som sitter i jordbruksutskottet har fått. Denna fråga utreds, och vi i utskottet har bestämt oss för att invänta den utredningen. Det är det sakskäl som jag kommer att ange här. Det finns ingen anledning för mig att föregripa den utredningen med några kommentarer. Inför utskottets behandling av vissa ändringar i djurskyddslagen förekom en utfrågning i djurskyddsfrågor. Olika intressen, t.ex djurskyddsföreningar, representanter för kommuner och landsting, veterinärorganisationer, etc., fick chansen att framföra sina frågor och åsikter. Där fördes ett bra och konstruktivt samtal, bl.a. om hur man skulle kunna hindra djurhållare som uppenbart missköter sina djur att fortsätta att hålla djur. I flera motioner har det uttryckts oro över att samhällets ansvar inte fullföljs på ett effektivt sätt på grund av en svag lagtext. Jag vill poängtera att de allra flesta djurhållare är mycket seriösa, och jag måste samtidigt få säga att jordbruksutskottet ser mycket allvarligt på dåliga förhållanden för djur. Vi vill se till att Sverige får en lag som verkligen skyddar djuren mot vanvård men som samtidigt ser till att rättsskyddet fungerar på ett vettigt sätt. Den som har försummat djurhållningen har kunnat hävda att han eller hon måste få fortsätta att hålla djur för försörjningsmöjligheternas skull. Det har varit ett problem. Vidare har djurhållare fått fortsätta med sin verksamhet genom att hävda, att avsikten har varit att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta driften. Det här har gjort att hälsovårdsnämnder och andra myndigheter haft svårigheter att ta djuren från ägaren och på så sätt hindra fortsatt djurplågeri. De ändringar som föreslås i propositionen och därmed i lagen, och som jordbruksutskottet förtydligar, innebär en omvänd bevisbörda. Det skall åligga den som ertappats med att utöva djurplågeri att kunna bevisa att han eller hon inte kommer att upprepa det inträffade. För närvarande måste myndigheterna kunna bevisa den fortsatt dåliga djurhållningen. I den föreslagna lagtexten står det nu, att om det föreligger en allvarlig försummelse och det inte finns faktorer som talar för att detta inte kommer att upprepas, skall förbud meddelas. Tidigare praxis har varit, att om det föreligger en allvarlig försummelse och det kan befaras att vanvården upprepas och det är utsiktslöst att nå rättelse på annat sätt, får förbud att hålla djur meddelas. Det är alltså fråga om en betydlig skärpning, som kanske inte har uppfattats överallt. Det här är mycket viktiga distinktioner. Den nya lagtexten innebär en väsentlig skärpning, vilket vi i jordbruksutskottet tycker är nödvändigt. Ett enigt jordbruksutskott är emot plågsam djurhållning, och vi hävdar med kraft att den som inte sköter djuren på ett humant sätt inte skall få fortsätta att hålla djur. Det skall gälla oberoende av vilka verkningar ett sådant beslut får på djurhållarens ekonomi. Lagförslaget innebär alltså en betydlig skärpning i förhållande till tidigare djurskyddslagar från 1944 och framåt. Utskottet vill göra förtydliganden i fråga om de ändringar som krävs för att få fortsätta att hålla djur. Inga oklarheter får råda när det gäller vilka förändringar som skall tas med i en sådan bedömning. Det skall alltså inte enbart vara fernissa, utan det skall göras rejäla förändringar för att man skall få fortsätta med djurhållningen. Av betänkandet framgår det att djurhållaren måste demonstrera sin vilja och förmåga att inte upprepa tidigare försummelser. Vi hoppas att de ändringar som görs nu skall leda till att djurhållare som handhar djur på ett för djuren plågsamt sätt skall kunna stoppas från vidare djurhållning. Vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse. Sker inte de förbättringar vi vill åstadkomma, får vi återkomma med nya strängare krav. Herr talman! Djurskydd kostar! Jag talar nu inte om normalt humant ansvar för djuren, som vi kräver av alla som har med djur att göra. Nej, jag talar om extra kostnader som svenska bönder har på grund av strängare lagstiftning i Sverige än i omvärlden. Vi ställer krav på de svenska EG-förhandlarna att de även förhandlar för djurens skull -- inte bara djuren i Sverige utan även i övriga Europa. Svenskt djurskydd måste bli norm i Europa. Vi får inte flytta tillbaka våra positioner. Misslyckas förhandlingarna finns det ett antal negativa scenarier framåt i tiden. Ett scenarium är att skattebetalarna måste ersätta djurhållarna via budgeten för ett bättre djurskydd. Det är svårt att tänka sig hur det skall kunna gå med tanke på rådande budgetunderskott. Ett annat troligt alternativ är utslagning av svenska djurhållare. Ett tredje är ett sämre djurskydd även i Sverige för att på så sätt kunna uppnå konkurrensneutralitet. Men det går vi inte med på. Ett fjärde är massiva insatser för att sälja svenskt kött som har producerats på ett djurvänligt sätt. Men där är utsikterna små att lyckas. Det bästa vi kan göra är att inskärpa hos de svenska EG-förhandlarna hur viktigt det är att övriga EG länder tar intryck av den höga djurskyddsstandard Sverige har. Utövandet av tillsynen i kommunerna är ojämn och måste få en jämnare och högre kvalitet. Det är viktigt att de som svarar för kommunens myndighetsutövande har goda kunskaper, vilket ställer krav på utbildning. Kommunerna får inte slå sig till ro, även om de tycker att det hela fungerar. Utskottet menar att det finns behov av fortsatta ansträngningar när det gäller både utbildning och information. Handläggningstiderna är långa. De kan troligen kortas ner om personalen inom kommunen har bättre utbildning -- även i hur man bemöter människor. Det är oftast skadade människor som missköter djur. Tittar man in i dessa människors hem, finner man säkert mycket dåliga miljöer även där. Det här gäller även människor som håller hundar, hästar och andra sällskapsdjur. Utskottet ger som sin mening regeringen till känna att det från djurskyddssynpunkt finns anledning till mer långtgående skydd även när det gäller djurhållning som inte i första hand motiveras av ekonomiska intressen. Jordbruksutskottet har behandlat djurskyddsfrågorna mycket seriöst, varför jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag vill bemöta Carl Olov Perssons inledningsanförande. Han ger inga sakskäl utan gömmer sig bakom utredningen. Reglerna om rabiesvaccinering har fungerat bra sedan lång tid ute i Europa. Det finns inte ett enda fall av en svensk som har varit i Europa, blivit biten av en hund och därmed blivit rabiessmittad. Det finns över huvud taget nästan inga risker som kan påvisas i reell statistik. Hur kommer det sig då att vi i Sverige envist måste hålla fast vid en rutin som inte har några sakskäl bakom sig? I Finland kom rabiessmittan till den totalt oskyddade hundstammen via viltet från Ryssland. Då utbröt en masshysteri om att alla hundar måste vaccineras. Jag vill undvika något sådant i Sverige. Det finns ingen anledning att utsätta sig för en sådan fara. Innan man i Finland började vaccinera hundar var gränsen mot Sverige öppen. Därefter stängdes gränsen mot Sverige, medan gränserna mot Europa fortfarande är öppna. Det är en intressant iakttagelse. Carl Olov Persson tar upp innehållet i 29 §. Han sade att det oftast är skadade människor som misshandlar djur, och att de förmodligen också lever i dåliga miljöer i sina egna hem. Just detta är ytterligare belägg för vad jag säger, nämligen att det måste finnas ett strikt ansvar. Man måste ta ansvar för vad man har gjort, även om man lägger handen på bibeln och lovar att aldrig upprepa det. Jag återkommer till jämförelsen med rattfylleri. Ingen skulle drömma om att låta en rattfull behålla körkortet bara för att han säger: ''Snälla domaren, jag skall inte upprepa detta.'' Varför skall det vara en sådan skillnad för djur? Djuren har ju ingen chans att försvara sig. Om de försöker försvara sig kan de bara förvänta sig ytterligare misshandel eller avlivning. Jag tycker att det är beklämmande att man inte kan erkänna att det finns en poäng i detta sätt att tänka.

Herr talman! Jag vill trösta Christer Windén med att det troligtvis finns förutsättningar för att det på sikt kommer att bli möjligt att förflytta djuren över gränserna i Europa, och att det blir möjligt att vaccinera djuren. Men trots allt råder det ett annat förhållande i Norden, i Sverige och Norge, än i Europa i övrigt. Vi har inte rabies här. Det är något som vi har skyddat oss mot under årtionden. Det är därför viktigt att göra en noggrann analys innan förändringar görs. Därför håller jag fast vid att det är en bedömning att invänta utredningens förslag. Christer Windén bemöter mig i frågan om skadade människor. Det handlar inte om att åsidosätta djurskyddet, utan det handlar om att utbilda personal i hälsovårdsnämnder osv. i hur de skall bemöta människor och djur i dessa situationer. De skall alltså inte bara vara utbildade i djurskydd, utan även i att kunna hantera människor på ett bra sätt.

Herr talman! Jag vill tacka Carl Olov Persson för att han har kommit till denna insikt. Jag delar hans uppfattning, och jag ser med stor glädje fram emot en situation med fri rörlighet, även för hundar, naturligtvis med de restriktioner jag nämnde, inom hela Europa. Jag hoppas att han har rätt i sina förutsägelser.

Herr talman! Djurskyddsfrågor behandlas med jämna mellanrum i denna kammare. Under allmänna motionstiden är det i regel ett antal motionärer som tar upp olika frågor rörande djurskyddet. Jordbruksutskottets betänkande, som vi nu behandlar, grundar sig på regeringens proposition om tillsyn enligt djurskyddslagen men också på ett antal motioner från allmänna motionstiden. Djurskyddet handlar i grunden om förhållandet mellan människan och de djur som hon har i sin vård. Många är de som lägger ned ett stort engagemang i djurskyddsfrågor. Såväl enskilda som olika organisationer arbetar för att värna djurens intressen. Detta framgår inte minst av alla brev, uppvaktningar och telefonsamtal i samband med att dessa frågor behandlas i riksdagen. Det känns också angeläget att säga att dagens lantbrukare över lag har goda och breda kunskaper och lägger ned ett stort arbete på djurens välbefinnande. En djurskyddslag måste, om den skall fungera väl, inte bara vara så utformad att den ger möjlighet till ingripande och straff mot djurplågeri när missförhållanden uppstår eller när de redan finns. Den skall i ännu högre grad förebygga och förhindra att djuren far illa. Jag hävdar att vi har tagit ett ytterligare steg åt rätt håll. Djurhållningen förändras ju ständigt och kräver därför alltid särskild uppmärksamhet. Här faller ett stort ansvar på kommunernas tillsynsmyndighet. Tyvärr råder det stora skillnader i hanteringen. Därför är det viktigt att kommunerna har en välutbildad personal och att den utbildning som nu påbörjats fortsätter. Den djurskyddslag som nu gäller trädde i kraft 1988. Det var den socialdemokratiska regeringen som då gjorde en omfattande översyn av lagen med stora förändringar som följd. Vi var samstämmiga här i kammaren om det betänkandet. Det råder stor enighet om det betänkande vi nu behandlar och de åtgärder som föreslås från utskottets sida. Jag vill säga att det finns ett ganska stort värde i att vi är eniga och på ett seriöst sätt jobbar oss fram till så bra beslut som möjligt. Men man skall ha klart för sig att djuren alltid befinner sig i underläge. De kan inte klaga. De kan inte berätta hur de har det. Det är alltid människan som bestämmer. Vi har en djurskyddslag som går längre än lagarna i EG. Därför ligger ett mycket stort ansvar på de förhandlare vi har i samband med EG-inträdet. Jag skall här beröra några områden som tas upp i betänkandet. djurskyddslagen, så att den även omfattar djur som hålls för att användas vid tävling. Utskottet går här ytterligare ett steg, eftersom det saknas möjligheter att för dessa djur meddela bindande skötselföreskrifter. Det bör gå att på ett bättre sätt tillvarata väsentliga djurskyddsintressen som nu faller utanför 4 § i lagen. Detta ger utskottet regeringen till känna. Det är av stor betydelse att förbudsbestämmelsen nu skärps. Det kan inte vara rimligt att, som nu är fallet, den som missköter sina djur genom överklagande och manipulationer skall kunna fördröja ett slutgiltigt beslut i åratal. Det är viktigt att kunskaperna ökar hos dem som sitter i de rättsliga instanserna. Om inte de åtgärder som nu vidtas ger resultat, förutsätter utskottet att regeringen återkommer. Det ger vi regeringen till känna. En annan fråga som har fått stor uppmärksamhet, som Christer Windén tog upp, är karantänbestämmelserna för hundar. Detta är en mycket grannlaga fråga, som man kanske borde ha beslutat om i detta sammanhang. Men eftersom Statens jordbruksverk har tillsatt en expertgrupp bör dess ställningstagande och förslag inväntas. Detta arbete måste påskyndas, så att beslut kan fattas så fort som möjligt. Det finns många som inte förstår att de inte får transportera hundar över till annat land, när hundarna ändå själva springer över gränsen. Från Socialdemokraternas sida ställer vi också upp på ett tillkännagivande när det gäller betestvånget, så att regeringen får i uppdrag att låta genomföra en utvärdering av de erfarenheter som vunnits sedan beslutet fattades. Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning att det betänkande vi nu behandlar och fattar beslut om i dag på djurskyddets område blir ytterligare ett steg framåt, mot en ännu bättre djurhållning. Jag vill med det anförda yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Sverige har en bra djurskyddslag som är internationellt respekterad. Men som bekant kan bra bli bättre. Jag vill ta upp några aspekter på denna lag. Jag hälsar denna skärpning med tillfredsställelse. Visar någon att han inte kan sköta djur, och vanvårdar dem, skall det inte finnas några tvivel om att förbud att handha djur skall kunna meddelas. Att undantagslöst meddela förbud kan ha sina nackdelar, varför jag delar utskottets bedömning att förbud skall meddelas då det inte finns någon påtaglig omständighet som talar för att inte missförhållandena kommer att upprepas. Det är då viktigt att poängtera att det skall vara en väsentlig och varaktig förbättring från djurskyddssynpunkt. Att hänvisa till försörjningsskäl skall inte heller vara något motiv för att underlåta att meddela förbud. Jag vill särskilt understryka detta. Herr talman! Jag har speciellt tagit upp frågan om misshandel och vanvård av djur, då jag känner sådan avsky inför djurplågeri att jag vill särskilt markera vikten av att kunna meddela förbud att handha djur. Djurskyddslagens 4 §, som behandlar djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar föreslås nu utökas med tävlingsdjur, vilket gör att det går att utfärda skötselföreskrifter även för dessa. Detta är inget kontroversiellt i sig, utan jag ser det som en förbättring av 4 §. Däremot skulle det vara alltför långtgående att nu utvidga paragrafen till att gälla övriga djur också. Jag finner det dock, i likhet med vad utskottets majoritet skriver i betänkandet, kunna vara befogat att se över djurskyddsintressena som nu inte berörs av 4 §. I samma paragraf tas också upp möjligheterna för djur att bete sig naturligt. Att tolka vad som är ett naturligt beteende hos djur som hålls för livsmedelsproduktion är naturligvis inte särskilt lätt. Etik och hälsoaspekter måste vara ledande ur djurskyddssynpunkt. Jag hälsar därför utskottets ställningstagande till min motion om det s.k. betestvånget med stor tillfredsställelse. Utskottet föreslår att regeringen låter genomföra en utvärdering av betestvånget i 10 § i djurskyddsförordningen. Jag vill att man skall observera att min motion endast tar upp de kor som är mjölkande. Det gäller alltså inte ungdjur och kor i sinställning. Det kan tyckas att mjölkkor skulle må bättre av att få tillgång till bete. Men efter vad jag erfarit från veterinärer och jämförande studier, finns ur djurhälsosynpunkt inget att vinna på betesgång jämfört med djurhållning i lösdriftsstallar. Snarare uppstår många olägenheter med betesgång, t.ex. Betestvånget är särskilt i Norrland ett stort problem. Men det finns många gårdar även i övriga Sverige som kan tvingas att upphöra med driften om 10 § i djurskyddsförordningen inte förändras. Min förhoppning är nu att regeringen skyndsamt utvärderar betestvånget och återkommer med ställningstagande till djurskyddsförordningens 10 §. Vad gäller mjölkkor i ladugårdar med uppbundna djur får utvärderingen visa om det finns skäl att bibehålla betestvånget. Jag hälsar också med tillfredsställelse att Åke Selberg på Socialdemokraternas vägnar har tillstyrkt motionen. Det råder stor enighet i utskottet. Jag har litet svårt att förstå Christer Windéns upprördhet när det gäller rabiesvaccinering. Vi håller på med en utredning nu. Christer Windén säger att det inte finns några sakskäl för att förbjuda vaccinering. Men varför kan då inte Christer Windén lugna sig tills den sakkunskap som håller på med frågan kommer med sitt yttrande? Det skulle vara ansvarslöst att gå före en sådan utredning med ett beslut. Det finns ingen anledning för Christer Windén att vara så upprörd. Vänta och se vad som kommer ut! Jag delar uppfattningen att det finns möjligheter att ha fri rörlighet även för djur. Herr talman!

Herr talman! Jag vill vända mig direkt till Patrik Norinder, eftersom han ställde en fråga till mig. Min upprördhet grundar sig på det faktum att den utredning som för närvarande arbetar, som jag har förstått det, har till huvuduppgift att handlägga frågan om behov av karantän och undersöka möjligheterna att finna alternativ till karantän i dess nuvarande former. Jag har ställt mig bakom den delen av jordbruksutskottets betänkande. Jag har avstått från att reservera mig, därför att jag inser, precis som Patrik Norinder, att karantänbestämmelserna kan vara motiverade med tanke på att det inte bara handlar om rabies. Det finns i varje fall tre fyra andra oerhört besvärliga sjukdomer. Jag vet om det. Det som jag pratar om handlar inte om bestämmelserna för eller behovet av karantän, även om jag gärna ser att det blev så i en förlängning. Jag vet att Patrik Norinder själv är jägare. Vad jag är upprörd över är att jägare som använder hund för jakt inte får lov att vaccinera hunden mot rabies, trots att de vet att den är utsatt för stora risker och kan komma i kontakt med rabiessmittat vilt. Jag tycker att det är upprörande, i synnerhet som det inte finns några som helst sakskäl för ett förbud. Det har inget samband med karantänbestämmelserna, i så måtto att det här handlar om vaccination i Sverige och inte som en åtgärd för att kunna föra hundar över gränsen.

Herr talman! Christer Windén anför här att han förstår att det pågår en utredning om karantänbestämmelserna. Men karantänbestämmelserna och vaccinationsfrågan är ju så intimt sammankopplade med varandra. Det finns ingen anledning att nu fatta ett delbeslut om rabiesvaccinering. Låt expertgruppen som handhar dessa frågor utreda dem, så kommer detta med på köpet. Jag tror att Christer Windén har tid att avvakta den utredningen och inte behöver driva detta vidare. Jag tycker att det verkar onödigt att göra det.

Herr talman! Vi behandlar i dag en fråga som upprör många människor. De frågar sig varför vi lagstiftare inte kan förändra djurskyddslagen så att den prioriterar djurens rätt och skydd som har avsetts vid de beslut som har fattats. Utskottet har ingående debatterat djurskyddet och konstaterat åtskilliga brister i den nuvarande djurskyddslagen. Motivuttalanden från lagstiftarna har tolkats olika av dem som är ute på fältet, i verkligheten, och de högre rättsinstanserna, vilket resulterat i helt olika signaler till den som ansetts missköta sina djur. Jag vill här citera en artikel i Örebro-Kuriren. Där sägs följande: ''Det är inget särskilt med just den här inspektionen: i 26 år har myndigheterna haft synpunkter på kumlabons djurhållning -- inspekterat, förelagt, förbjudit. Utan nämnvärt resultat. Runt gården och de illa hållna stallarna går hästar, kor, får, getter, gäss och en lama. Det är beklämmande att ett djurskyddsärende ska kunna förhalas på detta vis'', säger den lokala hälsoskyddsnämndens representant vid besöket. Besöket fick företas under poliseskort för att inte vederbörande skulle misshandlas av djurhållaren. Det är verkligheten bakom problemen i djurhållningen. Herr talman! Det behövs nya kraftiga signaler om myndigheternas ändrade attityd till djurskydd. Vi är nu på väg in i ett Europasamarbete, vilket bl.a. Carl Olov Persson nämnde tidigare. Då bör vi markera vårt avståndstagande från den metodik som djuruppfödare på kontinenten använder. På gårdar i Sydeuropa får grisarna inte använda sitt naturliga beteende. De drabbas av en långvarig djup stress. Detta leder till en försvagning av djurens immunsystem. För att motverka sjukdomar får grisarna antibiotika. Det kan vara tre--fem olika sorter. Detta sker för att de skall överleva den dåliga djurhållning som de utsätts för. Vi måste dessutom beakta att dessa djur utfodras med kadavermjöl. Vi måste kämpa mot denna utveckling av djurhållningen. Resultatet blir annars en dålig djurhållning som ger oss människor allvarliga hälsoproblem på sikt. Nu är det djuren som drabbas, och på sikt drabbas vi människor. Problemet blir alltså betydligt större för oss människor, om vi inte gör något nu. Det kräver givetvis att vi utbildar oss och dem som har tillsynen. Det gäller också att vi håller våra ögon öppna utåt och ser vilken mat vi får i oss. Vi måste se hur djuren lider under transporter till det billigaste slakteriet i Europa. De transporteras över en hel kontinent. I Holland har läkare och veterinärer börjat samverka för att utreda verkningarna av antibiotikan. De är oroliga för att sjukdomar som behandlas med antibiotika hos människor, skall utveckla resistens till följd av att djuren har tvingats äta antibiotika för att kunna överleva en miserabel och hårresande djurhållning. Det gäller grundläggande förutsättningar för att vi människor skall kunna överleva.

Det gäller alltså att skärpa vår inställning till djurskyddsfrågorna i betydligt större utsträckning än vad vi har gjort. Vi måste se dem i ett större perspektiv än tidigare.

Herr talman! Jag måste begära replik på Claus Zaars anförande, eftersom jag inte riktigt vill ställa upp på den beskrivning som han ger av vår djurskyddslag. Vi antog en ny djurskyddslag 1988. Den hade ett stort och omfattande förarbete. Utskottet och alla partier lade ner ett mycket stort arbete för att den skulle bli så bra som möjligt. Vi fick också väldigt mycket beröm från djurskyddsorganisationer och olika människor som handskas med dessa frågor. De menade att vi kommit mycket långt. Det fanns t.o.m. de som sade att vi hade världens bästa djurskyddslag. Jag vill nog påstå att vi har en bra djurskyddslag. Den beskrivning som Claus Zaar ger av dem som har hållit på i 26 år för att komma till rätta med problemen -- och hans påstående att det skulle vara verkligheten för vad som nu gäller i svensk djurhållning -- tycker jag är en grov överdrift. Detta är ett fall som är mycket unikt.

Man kan i och för sig säga att vi borde skärpa lagen och gå ännu längre, men det betänkande som utskottet har lämnat går ganska långt. Man har skärpt bestämmelserna i 1988 års lag efter några år av vunna erfarenheter. Jag tycker att det är riktigt och ett steg åt rätt håll. Jag tror att det kommer att bli ganska bra framöver. Vi fick just dessa signaler om antibiotikan och gick därför in och förbjöd att den används på det sätt som man gjorde tidigare. Samma sak gäller för kadavermjölet. Jag tycker att vi har en bra djurskyddslag, men vi skall naturligtvis vara observanta och bygga vidare på den.

Herr talman! Jag kan hålla med om att det ärende jag tog upp är unikt. Men det finns flera, fastän de inte har dragit ut i 26 år. Bekymret är de politiska signaler som skickats ut. Det har skickats ut motstridiga signaler genom att det är den lokala hälsovårdsnämnden ser problemet och får tipsen, men den vågar inte ta itu med problemen förrän det har gått för långt. Det beror på att de är rädda för att de skall få mothugg när ärendet överklagas. Det är där problemen ligger. Man har inte de rätta signalerna hela vägen. Jag nämnde motivuttalandet. Jag tror att dessa frågor kommer att få betydligt större uppmärksamhet. I dag kan vi se hur industrin vill styra detta. Jag såg i går ett telegram från TT där man talade om hur man ville behandla dagsgamla tuppar. Man ville klippa kammen på de stackars djuren och inte bara deras klor. Det var vad näringen beställde. Vi måste alltså vara uppmärksamma så att de industriella intressena balanseras mot djurens rätt att leva. Här i Sverige har vi kanske fortfarande möjlighet att komma in i anläggningarna, men utanför Sverige har man inte ens det. Där finns det ju taggtråd runt anläggningarna. Frågan är hur djuren mår där inne. Om vi skall ha ett liknande system med taggtråd här -- vi skall ju ha lika konkurrens -- befarar jag att djurskyddet blir försämrat.
Jag har fått information om att det inte går att komma in i datasystemet under pågående debatt. Det betyder att vi under dagens lopp måste räkna med att replikerna tas från talarstolen. Därför hemställer jag att de som avser att ta repliker håller sig i närheten av talarstolen för tids vinnande.

Herr talman! Claus Zaar riktar verkligen råsopar ut i Europa, men det får väl stå för honom. När det gäller signalerna från djurskyddsorganisationerna och de människor som skall ha hand om djurskyddstillsynen, är det inte lagens fel att det tar så lång tid. Vi skärper ju dessutom upp lagen i dag. Det handlar om att förbättra kunskapen hos de människor som skall handskas med detta, så att våra intentioner och beslut verkligen kommer ända längst ut till djurhållarna. Riksdagen kan ge en signal -- och det tycker jag att vi skall göra i dag -- att den lag vi har stiftat också skall följas. Kommunerna måste se till att man har utbildad personal. Riksdagen måste skicka signaler, så att rättsväsendet ser till att man utbildar juristerna osv., dvs. de som sedan skall handskas med frågorna vid olika överklagningar. Har vi en lag, är det helt klart att den skall följas. Vi skall se till att vår politik följs. Den skall inte tas över av några kommersiella intressen. När det gäller den taggtråd som finns -- om den finns, jag vet inte det -- kring företag ute i Europa, är vi överens. De taggtrådsstängslen skall inte sättas upp i Sverige.

Herr talman! Jag tackar Åke Selberg för ett gott stöd i att föra ut detta budskap till de myndigheter som skall följa vår djurskyddslag. Det är där det tidigare har brustit. Det är där det inte har funnits tillräckliga resurser. I dagens läge, när det är ont om resurser i kommunerna, är det en förhoppning att detta är och förblir ett prioriterat område i framtiden. Man kan åtminstone samverka i flera kommuner och hitta lösningar. Man måste se det positiva i det hela. Om man inte i dag har möjlighet, skall man i varje fall lösa detta på något sätt. Åke Selberg säger också att ''lagen skall följas'', vilket jag tackar för. Men jag vill lägga till ''och tolkas som avsett''. Det är därför viktigt att de som handlägger dessa ärenden är utbildade. Även de jurister som handlägger djurskyddsärenden skall ha en utbildning som motsvarar de krav man kan ställa vid avgörande av sådana här ärenden. Vi får inte glömma att det är grannlaga ärenden. Det behövs en kompetens hos den som avgör ärendena, inte bara i fråga om hur lagen skall tolkas, utan också kunskap om djurens rätt till ett värdigt liv. Vi måste se djuren på ett annat sätt än vad man tidigare har gjort. Kammarrättens domar avskräcker -- om de fortsätter med den tolkningsmetodik som de tidigare haft. Jag hoppas att vi nu får se en förändring. Vi skall nu i denna kammare uttrycka att den förändringen skall fortsatt verkställas.

Herr talman! Detta är en något märklig debatt. Man skulle av debatten att döma kunna tro att det är ett djupt oenigt utskott som har lämnat ifrån sig ett betänkande. Om man läser betänkandet ser man att enigheten i själva verket är ganska stor. Men i och för sig brukar det sakliga innehållet i de betänkanden som behandlas inte bekymra Ny demokrati så där väldigt mycket. Så till diskussionen om Europa, som egentligen inte hör hit, men som ändå har tagits upp. Vi borde nog fundera över vad människor i EG-länder skulle anse om den svenska livsmedelsproduktionen om de tog del av några av de ärenden som vi har haft anledning att ta del av när det gäller djurskydd, eller om de såg de bilder av en slakttransport från häromveckan. Jag är inte övertygad om att de skulle ha ett så högt anseende om vår livsmedelsproduktion. Kanske är det på motsvarande sätt med en del av den ''katastrofinformation'' som vi får om EG ländernas livsmedelsproduktion. Det är också intressant att notera att den engelska importen av danskt fläskkött minskar just av den anledningen att kraven på den inhemska produktionen ökar. Konsumenterna föredrar att köpa fläsk från inhemska frigående engelska grisar i stället för att man importerar från länder, som man menar har en lägre kvalitet på köttet. Det händer utan tvivel en hel del på detta område också inom EG. Detta betänkande behandlar många olika frågor. Men de viktigaste frågorna är nog ändå skärpningen av 29 § och frågan om hur vi i framtiden skall kunna förflytta sällskapsdjur över gränserna. När vi fick den nya djurskyddslagen var den med rätta ansedd för att vara långt kommen i förhållande till andra länders lagstiftning. Men det visade sig ganska snart, att när det gällde den 29 § -- som talar om på vilka villkor man får förbjuda någon att hålla djur när han eller hon har vanvårdat eller misshandlat djur -- var lagen i detta avseende inte så bra, eftersom de gamla motivtexterna fanns kvar. Där sades att man bara skulle meddela förbud om det var sannolikt att vanvården skulle upprepas. Praxis kom att utvecklas på ett sådant sätt att förbud inte ens vid extremt svåra fall av misshandel eller vanvård stod fast när de prövades i högre instanser. Detta har åtskilliga gånger påpekats i motioner här i riksdagen utan att det har lett till något resultat. Det var därför glädjande att regeringen nu i höst kom med en proposition där den 29 § skärps. Det sägs nu att länsstyrelsen inte bara ''får'' utan ''skall'' meddela förbud vid allvarliga fall av försummelser och misshandel. En viss osäkerhet kvarstår dock. Utskottet framhåller i sitt betänkande, att om det har funnits någon misstanke om, att det i de fall där det är fråga om djurhållares förvärvsarbete, dvs. att han eller hon har sin inkomst av att hålla djur, att detta skulle kunna vara ett skäl att inte meddela förbud, bör den misstanken nu vara undanröjd. Så är det inte, framhåller utskottet. Inte enbart denna faktor kan vara avgörande. Men det framstår ändå som att det även i framtiden skulle kunna vara en delfaktor som tillmäts en stor betydelse. Regeringen skriver i motiven till sin nya proposition, att om man skall använda denna grund är det viktigt att det inte är fråga om små förändringar. Utskottet försöker skärpa denna skrivning och säger, att de förändringar som djurhållaren har gjort, och som skall kunna medföra att man inte meddelar förbud, skall vara mycket omfattande. Det skall tydligt visas att förbättringar har skett. Faktum kvarstår: Detta innebär en osäkerhet som kommer att försvinna först när vi får rättspraxis som grundar sig på den nya formuleringen i lagen. Först då visar det sig om denna skärpning har varit tillräcklig. Herr talman! Jag yrkar inte något annat än bifall till utskottets hemställan. Man måste ge de nya förslagen tid att prövas i praktiken. Men jag anser att man måste ha en fortsatt vaksamhet. Jag tror inte att man kan vara fullständigt övertygad om att detta kommer att leda till förbättringar av den omfattningen som de som är verksammma i djurskydd ute i kommunerna önskar, och som också riksdagen vid behandlingen av propositionen har förutsatt och önskat skulle bli resultatet. Det finns därför all anledning att även fortsättningsvis vara uppmärksam på dessa problem och återkomma till denna fråga. Kommunernas möjlighet till en bra tillsyn diskuteras också. Det sammanhänger självfallet med hur lagen har varit utformad. Det har varit nästan omöjligt att bedriva ett effektivt djurskyddsarbete när de beslut man fattar ständigt upphävs av högre instanser. Men visst finns det också problem för kommuner att avsätta tillräckligt med resurser. Det saknas utbildning. Detta påpekas i den rapport som Jordbruksverket har gjort. I propositionen framhålls också hur man arbetar för att lösa dessa problem. Till detta kommer nu svårigheten med den ekonomiska krisen. Det finns många utredningar som visar att just miljö och hälsoskyddsverksamheten är något som kommunerna, när de nu måste spara pengar, ytterligare drar ner på. Det finns all anledning att vara vaksam så att inte djurskyddet drabbas i den processen. Sist, herr talman, några ord om rabiessmittan och problemen med att upprätthålla ett gott gränsskydd. Det har skrivits motioner och väckts förslag om att Sverige skulle slopa sitt karantänstvång. Man har hänvisat till att det inte finns karantänstvång i andra länder, utan att man där nöjer sig med vaccination. Nu arbetar en expertgrupp med att se över dessa förhållanden. Jag tror att det är viktigt att den gruppen får utföra sitt arbete. Det beror inte på att det i största allmänhet är roligt att någonting drar ut på tiden och blir söligt. Om vi går ifrån vårt karantänstvång -- och jag tror att den förändringen med nödvändighet kommer -- till att använda vaccination, innebär det att väldigt mycket måste fungera. Tillsynen och beredskapen om någonting händer måste vara annorlunda i hela veterinärorganisationen. Det måste finnas vaccin och regelverk för hur man skall kontrollera att djur är vaccinerade och hur man skall göra om de inte är det. Allt detta måste, även om det är litet krångligt och byråkratiskt, utarbetas i regelverk. Därför att det rimligt att utskottet nu avstyrker motionerna. Man måste också inse att dessa förändringar kommer i framtiden. Då måste de vara väl förberedda, eftersom vi ställs inför nya och stora problem. Karantänstvånget har inte bara skyddat mot rabies. Det har också skyddat mot andra sjukdomar, t.ex. rävbandmask, som har en lång inkubationstid. Sjukdomen beter sig som levercancer, och leder liksom levercancer till döden. Det finns en lång rad sådana problem som så att säga har hanterats på köpet genom att vi haft karantänstvånget. Det finns all anledning att fundera över dessa problem innan man går från den typ av reglering vi har nu till en enklare reglering. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag håller med Annika Åhnberg. Vi får se upp så att vi inte, med djurspråk sagt, håller för hög svansföring i vår kritik av Europa. Vi kanske först skall hålla rent framför egen dörr. Det gläder mig att Annika Åhnberg i princip håller med jordbruksutskottet i den här frågan och att vi även där har en enhällighet. Det finns nog en viss kritik här och var från alla sidor. Men i princip är detta ett steg åt rätt håll. Det sades att betydelsen av djurhållarens försörjningsmöjlighet kan ifrågasättas. En djurhållare som inte kan dokumentera att han kommer att upphöra med sin dåliga djurhållning, och inte kan visa att han på ett riktigt sätt kan klara av djurhållning i framtiden, skall förbjudas att hålla djur enligt det lagförslag som ligger.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 3 behandlas sammanlagt 41 motionsyrkanden om naturvården, väckta i januari 1992. Samtliga motioner avstyrks traditionsenligt av utskottet, mestadels med hänvisning till att de problem som tas upp behandlats i samband med 1991 års miljöpolitiska beslut resp. utreds av vederbörande myndigheter eller bereds i regeringens kansli. Till betänkadet har fogats tre s-reservationer. Två av dessa tar upp frågan om allemansrätten och den tredje intrångsersättningen. Vad gäller intrångsersättningen är vår utgångspunkt att stärka skyddet för arter och biotoper. Frågan har nyligen behandlats av Skogspolitiska kommittén, betänkandet är nu ute på remiss, och proposition om framtidens skogspolitik väntas under vårriksdagen. Det innebär att ersättningsfrågan kommer igen under våren, och vi har därför anledning att återkomma till frågan. Så för att inte ta kammarens tid vid voteringar, avstår jag den här gången från att yrka bifall till reservation nr 3 till betänkandet. Den viktiga frågan som behandlas i betänkandet är allemansrätten. I sju motionsyrkanden väcks frågor om allemansrätten, som har behandlats av riksdagen vid snart sagt varje riksmöte under de senaste åren. Bara detta visar vikten av frågeställningen. I de två första socialdemokratiska reservationerna till betänkandet tar vi upp frågan om allemansrätten. Anledningen är först och främst att vi vill lyfta frågan till en pågående utredning, men detta är också ett bra sätt att informera om allemansrätten, både inom Sverige och med tanke på de människor som kommer utifrån till vårt land. Allemansrätten är en tillgång som det ligger i hela landets intresse att slå vakt om. Sverige kan, tillsammans med de nordiska länderna, erbjuda människor i ett alltmer tätbefolkat Europa en upplevelse av Europas sista vildmark. Tillgången till tyst, ofta orörd natur är större i Sverige än på många andra håll i världen, och våra skogar och hagar är inte inhägnade, försedda med skyltar med texten ''Privat område'' för att stänga människor ute. Vi behöver inte inrätta nationalparker för att människor skall få rätt att vandra i skogen. Vi kan använda oss av den urgamla sedvanerätten, allemansrätten, som ger alla rättigheter, men även skyldigheter. Det är just därför den är så unik -- ingen diskrimineras. Men den är inte lagfäst. Herr talman! Regeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning om grundlagsskydd för äganderätten. Tillsammans med besluten att sälja ut svenska nationaltillgångar, skogen och vattenkraften, bekräftar det att regeringen också sätter äganderätten före naturskyddet. skall tillgodoses i ett läge då äganderätten avses bli stärkt. Den tidigare nämnda kommittén har på eget initiativ tagit upp frågan om allemansrättens inverkan på äganderättens gränser. Majoriteten i utskottet anser att detta räcker, vilket förvånar mig, eftersom Centerpartiet i motioner har begärt ett lagförslag resp. en utredning i den riktningen om allemansrätten. Man hänvisar t.ex. till att det är andra tider nu och andra förutsättningar och till den ökande internationaliseringen och närmandet till EG. Detta och diskussionen om att utvidga äganderätten har väckt en livlig offentlig debatt. förhandlingarna oroar människor. Därför anser vi socialdemokrater att frågan är så pass viktig att det krävs ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen om tilläggsdirektiv om allemansrätten. Under tiden som EG-förhandlingar pågår måste vi klart deklarera och klarlägga de frågor som ligger väldigt nära människors vardag och hjärtan. En av de frågorna är allemansrätten. Reservation nr 2 tar upp frågan om en kampanj till försvar för allemansrätten. Den socialdemokratiska regeringen inbjöd sommaren 1991 folkrörelser, intresseorganisationer, m.fl. till en nationell kampanj till försvar för allemansrätten. Avsikten var att skapa en medvetenhet om den hävdvunna allemansrättens innebörd -- rättigheter och skyldigheter -- samt att ta vara på viljan att ta ansvar för vår nationella tillgång, den svenska naturen. Inbjudan fick ett mycket stort gensvar. Naturvårdsverket svarat för under den gångna våren och sommaren är givetvis värdefull, men den motsvarar inte de förväntningar som ställdes när man inbjöd till en kampanj till försvar för allemansrätten, en kampanj som skulle genomföras av folkrörelserna. För att kunna ge relevant information om allemansrätten inom Sverige och till de människor som kommer till vårt land, måste vi också veta om inställningen till allemansrätten kvarstår hos de nuvarande regeringspartierna. Det viktigaste nu är därför att kommittén med uppdrag att utreda frågan om grundlagsskydd för äganderätten får som tilläggsdirektiv att utreda frågan om allemansrätten. Därför, herr talman, yrkar jag bifall endast till reservation nr 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har sagts många gånger, och det kan sägas åter: Allemansrätten i vårt land är unik, och den saknar direkt motsvarighet i övriga Europa. Här kan man fritt ströva i skog och mark, slå upp sitt tält över natten och grilla sin korv över öppen eld om brandrisken det tillåter. Man har känslan av att det är ens egen skog man vistas i. Alla är vi överens om att vi skall värna och slå vakt om den rätten. Detta gör man nog säkrast genom att se till att vår allemansrätt nyttjas på ett sätt som gör att ingen part eller intressent börjar ifrågasätta den. Detta är nog mycket viktigt, eftersom allemansrätten inte är lagreglerad. Efter vad jag kan förstå vill ingen heller ha en detaljreglering på området. Om man nu vill slå vakt om vår allemansrätt och undvika att någon eller några ifrågasätter den, är det, om några problem på området uppstår, nödvändigt att man snabbt försöker lösa dessa i akt och mening att den allemansrätt vi har skall förbli oantastlig. Det är alltså för att skydda och bevara vår allemansrätt som jag och min medmotionär har skrivit den motion som behandlas i detta betänkande. Nu är det nog en överdrift att påstå att motionen har behandlats. Man blir storligen förvånad när utskottet avstyrker motionen med hänvisning till ett allmänt hållet uttalande från utskottet våren 1991. Har utskottet tagit del av motionen och inte förstått, eller är det andra orsaker till att utskottet helt har förbigått de problemställningar som tas upp i motionen? I allemansrätten ingår att man fritt får plocka bär och svamp. Det är en rättighet som också utnyttjas. Många människor i skogsbygderna har här sett och tagit till vara en möjlighet att dryga ut sin kassa med att plocka bär. Hur viktigt detta är framgick med tydlighet när man i samband med den senaste skattereformen ville ta bort den skattefria beloppsgränsen på 5 000 kronor vid försäljning av bär. En enorm opinionsstorm såg till att det blev politiskt omöjligt att ta bort detta fribelopp. Nu har även andra upptäckt möjligheten att tjäna pengar på bärplockning, nämligen utländska bärplockare. Det är inte något nytt, men antalet besökare ökar mycket kraftigt. Därför börjar problemen dyka upp. Det ligger kanske nära till hands att säga att detta bara är ett utslag av avundsjuka, eller kanske t.o.m. främlingsfientlighet, men jag vill allvarligt varna för att så lätt vifta bort dessa frågor och problem som jag bedömer kommer att förvärras om man inte tar itu med dem. Jag vill också understryka att människorna i skogsbygderna varit mycket hjälpsamma och förstående när det gällt de utländska bärplockarna. Man har exempelvis, på sina ställen, samlat in både kläder och pengar när de besökande inte lyckats att efter förväntan tjäna pengar på bärplockning. Det handlar således också om att behålla denna positiva attityd till människor från andra länder. Vi har i vår motion berört några problem som vi anser måste få sin lösning. Vi har inte presenterat några lösningar. Det finns säkert svåra nötter att knäcka. Vi föreslog därför att hela problemkomplexet skulle utredas. För detta finns ingen förståelse i utskottet. Vi får alltså återkomma. Men jag skall ändå helt kort beröra två frågeställningar som tas upp i motionen. Jag hoppas att utskottets talesman har något att säga om detta. Det har blivit allt vanligare att besökarna stannar en längre tid för att plocka bär. De kommer i slutet av juli för att plocka hjortron, fortsätter med blåbär och avslutar med lingon. Det innebär att vistelsen varar cirka två och en halv månader. Många har kontrakt med bäruppköpare. Det uppstår flera frågor: Föreligger det ett anställningsförhållande, med allt vad det innebär? -- På en del håll är bl.a. Polisen intresserad av detta. Är bärplockning i två och en halv månader i enlighet med allmansrätten, eller är det näringsverksamhet? Ortsbefolkningen som har rätt att plocka bär för sammanlagt 5 000 kronor skattefritt börjar alltmer undra över hur utländska bärplockare kan få plocka så mycket de hinner under så lång tid utan att betala skatt. Att vifta bort dessa frågor är, enligt min mening, det absolut sämsta man kan göra. Det kommer att behövas både regler och information för att förhindra ökade motsättningar och otrevliga kontroverser. Anser vi att vi skall kunna ta emot utländska bärplockare måste vi grundligt analysera problemen och överväga vilka bestämmelser som fortsättningsvis skall gälla. Jag tycker att det är synd att utskottet inte varit mottagligt för de argument som framförs i motionen. Eller har man -- som jag inledningsvis sade -- inte förstått det hela?

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande om naturvård tar upp en rad motionsyrkanden från den allmänna motionstiden i januari. I motionerna tas en mängd viktiga frågor upp. Att de avslås av utskottet beror bl.a. på att många är under utredning eller bereds på annat sätt. Jag kommer att koncentrera mig på de tre socialdemokratiska reservationerna. Den första handlar om allemansrätten. Socialdemokraterna vill ha ett tilläggsdirektiv till äganderättsutredningen för att säkerställa allemansrätten. Man är helt enkelt orolig för allemansrättens ställning. Utskottet delar inte den oron. Vi utgår från att en förstärkning av äganderätten är fullt möjlig att genomföra utan att det inkräktar på allemansrätten, som utskottet anser vara en mycket viktig rättighet. Grundlagsskydd för äganderätten handlar, enligt min mening, om att åstadkomma fastare spelregler för äganderätten så att Sverige i internationella sammanhang inte fälls i mål som har med äganderätten att göra. Mål av den typen har, såvitt jag vet, aldrig kommit i konflikt med allemansrätten. Den ligger utanför detta. Utredningen kommer ändå att studera allemansrättens ställning. Det gör den på vårt eget initiativ. Utskottet har dessutom ägnat rätt mycket tid åt att belysa en fråga som tas upp i den allmänna debatten, nämligen om EG-domstolen -- om vi blir EG-medlemmar -- kan inskränka den svenska allemansrätten. Utskottet kommer fram till att den risken inte finns. Det står mycket klart i Romfördraget, artikel 222, att man går på de enskilda ländernas egendomsrätt, och att det är de som avgör frågor av den här typen. Det stämmer dessutom väl med vad professorn i miljörätt, Staffan Westerlund, skrev i en artikel för inte så länge sedan, där han också påpekade att det inte finns någon som helst risk att EG kräver att Sverige begränsar allemansrätten. Det är ju ett mycket kategoriskt ställningstagande som grundar sig på samma artikel som utskottet har hänvisat till. Tvärtom, säger Staffan Westerlund, ligger det i EG:s intresse att Sverige bibehåller allemansrätten. Den blir ju till fromma även för EG-medborgarna. Det är väl litet av den problematiken som John Andersson tar upp, nämligen om allemansrätten kan utsättas för ett tryck som skapar problem. Det är möjligt att vi måste titta på detta i framtiden. Det är väl inte helt omöjligt att det kan krävas restriktioner av olika slag även i allemansrätten. Vi är ju ingalunda ovana vid restriktioner. Restriktioner har införts tidigare, t.ex. för att skydda fågellivet på vissa öar, för att skydda vissa biotoper osv. Den typen av inskränkningar har vi av tradition haft i allemansrätten redan tidigare. Den andra reservationen handlar om att Socialdemokraterna vill ha en kampanj till försvar för allemansrätten. Regeringen har för 1992 anslagit en kvarts miljon till upplysningsverksamhet när det gäller allemansrätten. De pengarna har Naturvårdsverket handhaft på ett mycket bra sätt, nämligen genom att informera om vad allemansrätten egentligen innebär -- det gäller då även alla de skyldigheter som faktiskt också är kopplade till allemansrätten. Denna upplysningsverksamhet är mycket viktig och har, enligt min uppfattning, skötts väl. Folkrörelsekampanjen 1991 om allemansrätten var nog delvis ett inslag i den socialdemokratiska valrörelsen. Jag tror att det är bättre att använda medel via Naturvårdsverket, för att ge seriös information i den här frågan. Den tredje reservationen handlar om intrångsersättning. Socialdemokraterna vill gå tillbaka till de tidigare reglerna, vilket enligt min mening skulle vara mycket olyckligt. En fastighet som är värd 1 miljon och som är intecknad till kanske 900 000 kr -- egetkapitalet är alltså 100 000 kr -- skall enligt de gamla reglerna kunna tåla ett intrång på 10 %.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

Herr talman! Ivar Virgin nämnde Äganderättsutredningen och att man vill ha fastare spelregler när det gäller allemansrätten. Det är just när vi hör talas om eventuellt fastare eller nya spelregler för allemansrätten som vi vill lyfta upp frågan genom ett tilläggsdirektiv från regeringen. Initiativet kommer nu från utredningen, och vi vet inte riktigt varför. Frågan är offentligt redan mycket debatterad. Men för att frågan skall få den tyngd som behövs inför EG-förhandlingarna tycker jag att riksdagen bör ge regeringen sin mening till känna. Att jag tvivlar på om det är nya regler beror på att jag läste en motion från regeringspartierna, en centermotion, där femte Moseboken citeras: När du går i din nästas vingård må du äta vinbären så mycket dig täckes tills du bliver mätt, men du får inte taga med dig i dina kärl. Jag försökte tolka det. Det sägs i motionen att det är andra tider och andra förutsättningar. Innebär allemansrätten i framtiden att jag kan gå till skogen för att äta lingon och blåbär, men inte får ta någonting i mina kärl? Eftersom vi inte vet om det är nya spelregler som gäller, eller ej, vill vi lyfta upp denna fråga till